Herr talman! I överenskommelse mellan staten och Sveriges Radio, i radiolagen och i ansvarighetslagen, har den av Kungl. Maj:t tillsatta radionämnden tillerkänts en betydelsefull uppgift som ett organ för en kontroll i efterhand av programverksamheten inom radio och television. Men denna uppgift kan givetvis icke fyllas om radionämndens uttalanden icke respekteras inom Sveriges Radio och av de för programverksamheten i första hand ansvariga. På sistone har tvivel uppstått om på alla håll — även på ledande poster — insikten om radionämndens ställning och uppgifter finns. Skulle insikten finnas torde vissa timade händelser nyligen endast kunna förklaras som trotsåtgärder — i så fall så mycket värre. Mot bakgrund av vad jag anfört anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr utbildningsministern få ställa följande fråga; Vill statsrådet verka för — och i så fall hur — att radionämndens uttalanden respekteras av de för programverksamheten inom Sveriges Radio ansvariga på sätt som av statsmakterna förutsatts?

Herr talman! Herr Helén har frågat statsministern om regeringen är villig att snabbt lämna ett meddelande till riksdagen enligt 56 § riksdagsordningen dels angående de förhållanden som lett till den aktuella situationen i Statsföretag AB och dess dotterföretag samt de åtgärder regeringen vidtagit i dessa sammanhang, dels om de principiella synpunkter regeringen mot denna bakgrund vill anföra på den statliga företagsamheten. Det har överlämnats åt mig att besvara frågan. Riksdagen kommer varje år att få en redogörelse för de statliga företagens verksamhet i den ordning som förutsattes vid bildandet av Statsföretag AB . Även andra tillfällen erbjuds att i riksdagen diskutera frågor om näringspolitiken och de statliga företagen. Jag avser sålunda att omedelbart härefter besvara en interpellation i ämnet. Det är angeläget med en öppen debatt om näringspolitiken. Detta gäller inte minst den statliga företagsamheten. Mot bakgrunden av vad jag nyss har sagt anser jag det inte påkallat med ett särskilt meddelande och en särskild debatt i riksdagen enligt bestämmelserna i 56 § riksdagsordningen.
Herr talman! Det är två meningar i industriministerns svar som man möjligen kan säga något vänligt om och kanske till nöds tacka för. Det är meningarna: ”Det är angeläget med en öppen debatt om näringspolitiken. Detta gäller inte minst den statliga företagsamheten.” Mot den bakgrunden är det ju ganska ömkligt att regeringen vägrar att ge riksdagen den fylliga information som jag har begärt som underlag för dagens diskussion. Jag har med denna enkla fråga velat peka ut en väg för regeringen att under en period då allmänhetens intresse är starkt för de statliga företagens förmåga att leva upp till av regeringen uppställda mål verkligen ge riksdagen just en fyllig information, både i fråga om den märkliga situationen i Statsföretag AB och i fråga om den statliga företagsamheten i princip. Det fanns skäl att förmoda att det ansvariga statsrådets svar på herr Burenstam Linders redan då väckta interpellation skulle bli otillfredsställande. Även om regeringens olika ledamöter läser igenom varandras interpellationssvar så väljer ju det ansvariga statsrådet just den uppläggning han önskar. Vad jag ville ha fram var ett principiellt och utförligt dokument som regeringen gemensamt har utformat och står för. Det är ett meddelande enligt § 56 av den typ som vi har i morgondagens debatt om utrikespolitiken och som används i mera principiella sammanhang. Nu har farhågorna slagit in. Det svar som herr Wickman om några minuter kommer att läsa upp här i talarstolen i de delar det skall lämna besked är helt otillfredsställande. Och i den mån det är avslöjande tycks det vara oavsiktligt. Kammaren får alltså i dag en upprepning av regeringens metod — som den redan använt flera gånger — att undvika och försvåra kammarens debatter. Först lämnar statsrådet ett intetsägande svar. Sedan kommer så att säga i bästa fall i nästa omgång en fylligare redovisning när debatten har nått det stadium då oppositionens företrädare bara har sex eller tre minuter kvar. Om den debatten i dag blir upplysande så kommer det inte att bero på någon öppenhet från regeringens sida i det skriftliga dokumentet. Regeringen väljer att försvåra, fördröja och ibland omöjliggöra debatten. Men här i riksdagen har socialdemokratin åtminstone inte den möjligheten som man nu använder på sina möten när de här frågorna diskuteras — att stänga ute pressen och allmänheten.

Herr talman! Jag får tillstå att vi blev något förbryllade över herr Heléns enkla fråga när den väcktes här för några veckor sedan. Att svaret på den kommer först i dag vet herr Helén orsaken till. Det beror på att herr Helén var bortrest till Bryssel vid den tidigare tidpunkt, som vi annars hade föreslagit honom. Vi har fastställt en ordning för riksdagens insyn i och diskussion om de statliga företagen. Låt mig upprepa hur den är beskaffad. På grundval av Statsföretags koncernbokslut och redovisning för dotterbolagen, som alltså ännu inte föreligger, kommer riksdagen att efter utskottsbehandling kunna ha en mycket öppen och ingående diskussion. Vid tidpunkter emellan koncernsbokslutens framläggande och deras anmälan för riksdagen har vi till vårt förfogande i riksdagsordningen institutet med både enkla frågor och interpellationer. I det läge som råder hade herr Burenstam Linder väckt en interpellation. I det läget hoppar herr Helén plötsligt genom en enkel fråga på den Burenstam Linderska skutan för att med hjälp av § 56 segla in i debatten. När herr Helén valde § 56 blev vi också av ett annat skäl förvånade och förbryllade. Vad § 56 i riksdagsordningen ger möjlighet till — och det var därför jag var angelägen om att i mitt svar understryka vårt intresse av att i riksdagen och på andra håll ha en öppen debatt är att debatten skall kunna ske inom lyckta dörrar. Det är ytterligare en anledning för mig att tillbakavisa herr Heléns krav på en debatt enligt § 56 i riksdagsordningen. Jag ser av talarlistan att herr Helén kommer att delta i den interpellationsdebatt som strax skall föras, och även om herr Heléns omdöme om den redan är träffat och fastställt, vore det kanske ändå en fördel att spara slutomdömet tills denna debatt är avslutad.
Herr talman! Man måste endera ha en mycket spekulativ journalistisk begåvning eller också ha varit med om att sätta hemligstämpel på väldigt många dokument, om man kan inbilla sig att en begäran om en redovisning i riksdagen enligt § 56 skulle syfta till att vi här skulle ha ett slutet sammanträde. Det är något som tillämpades under kriget, och jag trodde verkligen inte att herr Wickmans fantasi gick till den tid då mörkläggning var det naturliga i riksdagsarbetet. Vi kommer att föra en debatt här i dag från begränsade förutsättningar. Jag har icke recenserat hela debatten — jag har recenserat regeringens sätt att lägga upp förutsättningarna att föra denna debatt genom att lämna ett så intetsägande svar som det vi strax kommer att få höra. Skälet till att jag begärde att här få denna fylliga redovisning redan nu var ju att man genom uppläggningen av behandlingen av folkpartiets utförliga motion i dessa frågor har förhindrat att en sådan debatt kommer till stånd vid en tidpunkt då allmänhetens intresse är starkast och mest motiverat. Det är skäl nog för att tvinga fram en debatt, som verkligen kan ge någonting. Nu får vi nöja oss med att avkräva statsrådet muntliga besked. Det hade varit riktigare om statsrådet hade valt den väg som § 56 medger och som skulle ha lämnat ett fylligare underlag för hela riksdagsdebatten.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig vilka slutsatser jag drar av de erfarenheter som vunnits av de senaste årens försök att vidga den statliga företagsamheten. Jag vill svara följande. Den statliga företagsamheten har vidgats betydligt, sett i ett längre perspektiv. Skälen härför har varit flera. I första hand har det varit sysselsättningsskäl som varit motiv för staten att träda in som företagare. Jag vill särskilt framhålla vad NJA och ASSI betyder för sysselsättningen i Norrbotten. Ett annat skäl för statligt företagande har varit att medverka till försörjningen på vissa varuområden vid avspärrning av våra importmöjligheter. Av detta skäl tillkom flera företag under eller strax efter det senaste kriget, såsom Skifferoljebolaget, Torvförädlingsbolaget, Ceaverken och Oljetransit. Ett antal av de statliga företagen har tillkommit av mera speciella skäl. Vinoch spritbolaget, Systembolaget och de statliga restaurangbolagen tillkom av alkoholpolitiska skäl, Penninglotteriet och Tipstjänst av kontrollskäl. Dessutom finns fiskala skäl till bildandet av statliga företag såsom fallet var med t.ex. Tobaksbolaget. För att tillgodose statens servicebehov på olika områden har bildats företag såsom Svenska reproduktions AB. Vidare finns en grupp företag som kommit i statens ägo av varierande skäl. Här kan främst nämnas LKAB där staten blev delägare och sedermera majoritetsägare med hänsyn till intresset av att stora naturtillgångar ligger i samhällets ägo. Vidare kan nämnas Kalmar verkstad som kom i statens ägo i samband med förvärv på 1930-talet av vissa småländska järnvägsbolag. Vad gäller skälen för olika statliga industrietableringar under senare tid vill jag framhålla följande. Förvärvet av SMT — verkstadsföretaget i Västerås — motiverades av sysselsättningsskäl i samband med att Centrala flygverkstaden i Västerås nedlades. Också Svetab har av främst sysselsättningsskäl inköpt eller etablerat en rad företag. Här kan nämnas J. O. Dahlbergs snickerifabrik i Kramfors, ETRI fönsterfabrik i Burträsk, mattfabriken i Nyland, Nordtool i Piteå samt sportartikelfabriken i Boden. Inom kort kommer riksdagen att föreläggas förslag om lån och kapitalstöd för av Statsföretag och Coronaverken planerade företagsetableringar i Nykroppa och Vilhelmina. Som bekant råder sysselsättningssvårigheter på båda dessa orter vilket sålunda också i dessa fall motiverat statens engagemang. Av sysselsättningsskäl bildades också Stigtex, som övertog kardgarnsspinneriet i Stigen från Saxylle-Kilsund AB. Bildandet av Stigtex motiverades dessutom av beredskapsskäl. Andra skäl, t.ex. arbetarskyddsskäl, har legat bakom engagemanget i Devac AB, som utvecklar och tillverkar system för stoftavskiljning. Bland de på senare tid etablerade statliga serviceföretagen kan nämnas Allmänna bevaknings AB, BS-konsult, Statskonsult, Allmänna förlaget och Utbildningsförlaget. På utvecklingsområdet krävs stora satsningar och risktaganden som har motiverat ett statligt engagemang. Bland statliga företag och företag som tillkommit genom statlig medverkan, vilka renodlat bedriver produktutveckling eller har betydande utvecklingsinslag i sin produktion, kan nämnas Utvecklingsbolaget, ASEA-Atom, Uddcomb och ELLEMTEL. Jag anser det angeläget att slutligen påpeka ett motiv för statligt företagande som man tyvärr alltför lätt glömmer bort i den allmänna debatten — nämligen kravet på staten att på olika sätt engagera sig vid privata företagsmisslyckanden. Staten har vid flera tillfällen fått engagera sig i privata företag i svårigheter för att förhindra värdeförstöring, trygga sysselsättningen på ur sysselsättningssynpunkt känsliga orter etc. ASSI kan sägas ha tillkommit av sådana skäl. Ett annat liknande exempel är statens engagemang i Uddevallavarvet. Ett aktuellt exempel är Götaverken där en förutsättning för en effektiv rekonstruktion är ett statligt engagemang i rekonstruktionsförhandlingen. Den gjorda uppräkningen, som inte på något sätt är fullständig, ger en bild av på vilket sätt och av vilka skäl den statliga företagssektorn efter hand vidgats. Utvidgningen av den statliga företagssektorn har naturligtvis också skett genom expansion av de enskilda, statliga företagen. Den statliga företagsamheten har vidgat sin verksamhet i takt med uppbyggande av näringspolitikens övriga instrument och skall sålunda ses i sammanhang med utbyggnaden av arbetsmarknadsoch regionalpolitiken, användningen av investeringsfonderna för regionalpolitiska ändamål, den kommunala skatteutjämningen och åtgärderna inom den offentliga sektorn för att dämpa storstadstillväxten. En bedömning av erfarenheterna av den statliga företagsamheten bör göras i detta helhetsperspektiv. Denna företagsamhet är nämligen ett av många medel som samhället har till sitt förfogande för att motsvara medborgarnas krav på full sysselsättning, trygghet och ekonomisk utveckling. I likhet med landets företagsamhet i sin helhet uppvisar de statliga företagen en ur lönsamhetssynpunkt splittrad bild. Sålunda finns inom den statliga företagsgruppen företag med god lönsamhet samtidigt som det finns företag med otillfredsställande resultat. Såsom framgått av den redogörelse jag lämnat har dock de statliga företagen tillkommit av motiv som primärt inte har varit vinstinriktade. I knappast något fall har vinstmotivet kunnat vara det intressanta eller avgörande vid ett statligt företagsengagemang. Det är då viktigt att konstatera att den för den statliga företagsamheten splittrade lönsamhetsbilden är en situation, som den delar med den privata företagsamheten, trots att vinstmålet där betydligt mera entydigt bestämmer verksamheten. För att effektivisera de statliga företagen inordnades ett stort antal bolag under ett särskilt förvaltningsbolag — Statsföretag AB. Detta företag, som har till uppgift att planera och samordna en stor del av de statsägda bolagens verksamhet, har nu fungerat i drygt ett år. Av naturliga skäl har Statsföretag, med hänsyn till den korta tid som företaget fungerat, ännu inte kommit fram till den för dess uppgifter och speciella förutsättningar mest ändamålsenliga organisatoriska och administrativa utformningen. Statsföretag är en stor koncern med en disparat företagssammansättning. I enlighet med erfarenheterna från stora koncerner på den privata sektorn får man anse det som naturligt att det kommer att ta ,tid att effektivt samordna och utveckla de olika företagen i koncernen. De slutsatser jag vill dra beträffande erfarenheterna av den statliga företagsamheten är att denna redan nu i stora delar av vårt land har blivit ett nödvändigt element för att upprätthålla sysselsättningen. Den är också nödvändig för att fullfölja ett riskfyllt utvecklingsarbete för att på lång sikt bevara slagkraften i vår ekonomi. En fortsatt utveckling av statlig företagsamhet efter i huvudsak de riktlinjer som hittills prövats kommer därför att ingå som en viktig del av näringspolitiken.

Herr talman! Inom den socialdemokratiska näringspolitiken har man gjort stora utfästelser. Denna politik skulle avrunda den ekonomiska utvecklingens alla kantigheter och dessutom vara pådrivande på denna utveckling. Näringspolitiken med de statliga företagen i spetsen var vad som skulle ge det socialdemokratiska partiet en modern prägel samtidigt som man förverkligade en av socialismens uridéer — att allt blir bra om staten äger produktionsmedlen. Men herr Wickman skulle inte ha glömt sin Goethe. Grå är all teori. Och gråast är socialistisk teori. Det visar all erfarenhet från andra länder. Också den verklighet som nu i vårt land framkommit efter några års aktivering av statsföretagsamheten liknar mera farhågorna än drömmarna. Verkligheten har än en gång visat sig vara den nya socialdemokratins största fiende. De glada fanfarerna har utbytts mot surmulna påpekanden om att även de privata företagen har sina brister. Visst finns det svaga privata företag. Det är ingen hemlighet att privata företag ibland går i konkurs. Inte mindre än 3 700 konkurser inträffade förra året, en ökning om ungefär 30 procent, till inte så liten del beroende på den underliga ekonomiska politik som numera förs i detta land. De privata företagen uppvisar ibland också andra nackdelar. Ingen har velat göra gällande att enskild företagsamhet är felfri. Men just i att ingen sagt något annat ligger en av poängerna i den jämförelse man nu gör. Socialdemokratisk näringspolitik utgick från en felfrihetslära om sig själv. Ni får därför finna Er i att de yviga pretentionerna jämförs med verkligheten. I våra jämförelser skall vi inte heller glömma att de statliga företagen i genomsnitt visar ett sämre resultat än de privata företagen. Det alldeles övervägande antalet privata företag går bra. Men det alldeles övervägande antalet statliga företag går dåligt. När företag, vare sig de är statliga eller privata, kantrar drabbas de anställda direkt på ett mycket beklagligt sätt. Men när de statliga företagen misslyckas drabbas de anställda också i sin egenskap av skattebetalare. I vår jämförelse måste vi beakta detta. I de privata företagen är det i stället först och främst ägarnas egna pengar som tunnas ut om det skulle gå illa. Vi måste av dessa anledningar rikta skarp kritik mot den räcka av statliga företagsfiaskon som kunnat inregistreras på senare tid. Men det finns ytterligare en anledning — den kanske viktigaste av alla — att bli betänksam inför den verklighet som framträder. Ni, herr Wickman, har genom Era misslyckanden på ett olyckligt sätt komprometterat statsmakten. Detta är inte ägnat att inge den respekt för statsmakten som behövs för att lotsa landet genom svårigheter. Vi behöver bara se vilka spänningar som för närvarande finns på det ekonomisk-politiska området för att förstå hur betydelsefullt det är att statsmakterna inte utsätts för löje. De anklagelser som jag riktar mot Er, herr Wickman, är allvarliga, och det finns fog för dem. Tillräckligt mycket material har redovisats i press, radio och TV samt i den politiska debatten för att motivera dem. Jag vill nu tacka Er helt formellt för Ert svar på min fråga om vilka principiella slutsatser Ni har dragit av några års verksamhet med statlig företagsamhet. Men svaret brister däri att det ger föga grund för någon ändring i de hårda omdömena. Ni gör en menlös och meningslös uppräkning av vilka företag Ni äger utan tillstymmelse till erkännanden eller analys av misslyckanden. Man säger ibland att det är lätt att vara efterklok. Men att döma av Ert interpellationssvar har Ni, herr statsråd, svårigheter även på den punkten. Menar Ni att det för närvarande inte finns något som fordrar djupare eftertanke? Drar Ni inga slutsatser om projektet Tjorven? Drar Ni inte några slutsatser om den statliga företagsamhetens manövrer i ett företag som Ka-Fa Kyl? Drar Ni inga slutsatser om utvecklingen och förvecklingarna i Stekenjokk? Det är i så fall synd, tycker jag, ty droge Ni några slutsatser från dessa och de många andra tilltrasslade affärer som Ni varit invecklad i skulle Ni löpa mindre risker i framtiden. Landet skulle också löpa mindre risker. Av den senare anledningen måste jag för min del försöka dra några slutsatser. Ni drar, som jag sade, inga slutsatser av misslyckandena i Kalmar verkstad. Men det måste man göra. Kalmar verkstad har som bekant på kort tid lyckats göra stora förluster genom att splittra sin verksamhet på ett antal mycket svåra projekt som parkeringshissar, lastbilar, distributionsbilar och elbilar. Är det detta Ni åsyftar i Ert svar till mig när Ni talar om att man måste fullfölja ett utvecklingsarbete inom den statliga företagsamheten för att bevara slagkraften i vår ekonomi? Projektet med parkeringshissar lär Kalmar verkstad ha undersökt och förkastat 1965. Men för att det skulle finnas något att redovisa i den socialdemokratiska valrörelsen 1968 i Oskarshamn blev man tvungen att på nytt plocka fram detta projekt. Förlusterna i Kalmar verkstad för 1970 har angivits till 16—17 miljoner kronor, men det är sannolikt att åtminstone den närmaste framtiden blir ytterligt svår. För industriministern, som inte kan känna till alla de statliga företagens enskildheter, kommer kanske dessa rapporter överraskande. De är överraskande åtminstone för dem som använder industridepartementets publikation Statliga företag som informationskälla. I den senaste upplagan av denna skrift får man intrycket att allt är mycket väl beställt och att många står i kö för att köpa Tjorven. Men den enda som verkligen stod i kö för att köpa denna bil var postverket. Enligt vissa statsråd skall staten helst vara sin egen kund, och man undrar om herr Wickman drar några slutsatser om hur det nu blev när posten i detta fall inträdde som statens kund. Posten har i efterhand förorsakats stora kostnader på grund av att Tjorven inte hållit måttet. För att få Tjorven funktionsduglig har man tvingats införa olika förbättringar som t.ex. två-krets bromssystem, kupévärmare och en del andra sådana saker. Postverket har fått betala hela detta kalas, som kan beräknas ha kostat ungefär fyra miljoner kronor. Tjorven har inte heller visat sig tillräckligt bra i fråga om service. Serviceverkstäderna är dessutom få till antalet och illa utrustade med reservdelar, och när nu många Tjorvar ofta befinner sig ur drift blir det svårigheter. Man tvingas ha ett stort antal reservbilar, och detta kostar, som var och en kan förstå, en hel del pengar. För närvarande har man en bil av sex som reserv för sådana som då och då står på verkstad. Denna merkostnad för postverket kan beräknas uppgå till låt oss säga 5 miljoner kronor. Det avgörande för att postverket en gång valde Tjorven i stället för en annan bil, som man jämförde med, var en del tidsstudier som tycktes visa, att Tjorven var den överlägsna bilen. Postverket självt uppskattade vid sin bedömning av de här två bilarna denna fördel hos Tjorven till ungefär 4 miljoner kronor. Jag skulle dock tro, att även postverket i efterhand har kommit till en annan slutsats även i det här avseendet. Kritik har riktats mot Tjorven, t.ex. av postverkets konsultationsläkare i västra distriktet i ett utlåtande den 2 februari 1971, som väl tål att citeras: ”Då det från en del personal som använder Tjorven under sin tjänstgöring framkommit klagomål har jag närmare sett på bilen med hänsyn till detta. Kunde då konstatera, att det saknades fjädring i förarstolen, som f. ö. inte var sittriktig. Det är ur fysiologisk synpunkt betänkligt, i synnerhet om Tjorven används under längre körsträckor. Dessutom förefaller körställningen bli ytterligare obekväm genom att pedalerna finns anbragta mycket högt. Ytterligare allvarliga brister var att sidodörren på vissa bilar går trögt, varför det behövs en avsevärd kraft för att öppna och stänga dörren. Eftersom detta moment utföres mycket ofta under en tur, blir det en alltför stor påfrestning för höger arm och axel. Förarna har också bekymmer med att bilen är dragig och kall eftersom man måste öppna dörren så ofta och då släppa in all kalluft utifrån. Det skulle ha varit en fördel om man hade haft möjlighet att genom fönstret lägga posten i brevlådorna, vilket nu är omöjligt, eftersom fönstret öppnas endast delvis och öppningen är felaktigt placerad, vilket i stort sett omöjliggör att sticka ut armen och lägga ner post i en brevlåda. Enligt personalens uppgifter försvårar den tvådelade bakdörren inoch urlastning, — — —. Bilens konstruuktion är också sådan, att det inne i bilen uppstår en mycket hög ljudnivå vid körning, så hög att hörselskydd behöver användas, vilket självklart inte är tillfredsställande. De omnämnda bristerna borde i görligaste mån justeras så fort som möjligt. I varje fall bör man ha i åtanke att vid nybeställning försöka få fram bättre detaljer. Tjorven kan f. n. inte anses lämplig för körning på längre turer.” Jag tar för givet att det här utlåtandet som många andra lider av en del brister, men jag skulle ändå gissa att det innehåller någonting som är principiellt riktigt. Och slutligen när det gäller den här bilen och Kalmar verkstad: Verkligt allvarligt, herr industriminister, blir det ju för postverket, om det inte visar sig möjligt för Kalmar verkstad att hålla i gång ett servicenät, för då blir mer eller mindre hela vagnsparken av Tjorven värdelös. Herr talman! Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att posten genom att välja Tjorven i stället för en konkurrerande bil förorsakat sig kanske upp mot 10 miljoner kronor i extra kostnader och löper risken av en verklig smäll, om rimlig service på Tjorven inte kan ordnas i fortsättningen. Jag undrar, herr statsråd, om inte Ni drar några slutsatser om vad de stora utfästelser som Ni har gjort inom ramen för Er näringspolitik kommer att kosta skattebetalarna. För att se vilka slutsatser man måste dra av en annan sida av statlig företagsamhet skulle jag vilja grauska affärerna med bolaget Ka-Fa Kyl. Det är ett privat företag som ligger i Vislanda, och det har sysslat med kyloch frysenheter. Från 1966 drevs företaget med stora förluster, och likviditeten var hårt pressad. Förenade fabriksverken — alltså ett statligt företag — var en av leverantörerna och beviljade från början av 1969 krediter på olika sätt. Under perioden januari 1969 fram till juni 1970 beviljade Fabriksverken krediter på ungefär 2,5 miljoner kronor utan någon egentlig säkerhet. Vid ett styrelsesammanträde i bolaget i mars 1970 diskuterade man om företaget skulle gå i likvidation, men man vidtog i stället vissa andra åtgärder efter samråd med och på begäran av företrädare för Fabriksverken. Fabriksverken krävde plats för två egna representanter i styrelsen för Ka-Fa Kyl, vilket man också fick vid en extra bolagsstämma. Styrelsen kom då att bestå av verkställande direktören, som tillika var ägare, plus de två representanterna för Fabriksverken. Företagets verkställande ledning fortsatte verksamheten och uppgav utåt, att Fabriksverken hade skjutit till pengar och att planer fanns att överlåta aktiemajoriteten till detta statliga företag. I god tro fortsatte olika företag sina leveranser till det här bolaget. Men den 6 juni beslöt slutligen styrelsen att inställa betalningarna — sedan den nya styrelsen alltså varit i farten några månader. Vid det laget var Fabriksverkens fordran ungefär 2,3 miljoner kronor. Konkursförvaltaren skriver i sin berättelse, som varit källan för vad jag angivit hittills, att Ka-Fa Kyls övriga leverantörer ”anser sig vilseförda genom vad som förekommit i fråga om FFV:s engagemang”. Jag har ett annat citat: ”De omnämnda fallen — — — är konkreta exempel på hurusom konkursbolagets ledning låtit fortsätta rörelsen under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen, vilket ger anledning till antagande att konkursgäldenären gjort sig skyldig till vårdslöshet mot borgenärer” enligt brottsbalken. Ytterligare ett citat: ”Slutligen är att antaga att gäldenären gjort sig skyldig till sådan påföljd som omförmäles i Uppbördsförordningen” -—-—- ”för det att han uraktlåtit att inom föreskriven tid till uppbördsmyndighet inbetala av gäldenären innehållna källskattemedel med” ett par hundra tusen kronor. Herr talman! Dessa förhållanden som Fabriksverken varit invecklade i är anmärkningsvärda i så hög grad att de för närvarande undersöks av åklagarmyndigheterna. Formerna för Fabriksverkens försäljningar till Ka-Fa Kyl är också förvånande. Fabriksverken levererade kylutrustning inte direkt utan via ett företag som hette Termofrost. De upplysningar som jag nu citerar kommer från en tidningsartikel. De har inte dementerats, och de försök som jag gjort att få dem belagda antyder att de är helt riktiga. Termofrost ägdes och sköttes av en anställd på Fabriksverken. Vederbörande hade provision på allt som han sålde, men han stod inte någon kreditrisk. Den vilade helt på Fabriksverken. Termofrost hade alltså inget annat intresse än att leveranserna blev de största möjliga och inget intresse av att Fabriksverken fick betalt för vad som såldes. Det är ett mycket underligt arrangemang som borde bli föremål för granskning. Men, herr talman, min egentliga anledning att föra det här bolaget på tal är en annan. Under valrörelsen hade herr Wickman och jag en debatt i Njurunda utanför Sundsvall. Jag frågade då herr Wickman om han hade några kommentarer till Fabriksverkens affärer med Ka-Fa Kyl. Statsrådet gav det svaret på min fråga att ”en industriminister kan inte känna till alla statsägda företag”. Det kan ligga något i det svaret även om herr Wickman har en benägenhet att använda det alltför ofta. Men, herr talman, i det här speciella fallet var det ett helt orimligt svar på min fråga i Njurunda. Vår debatt var den 16 september. Den 22 augusti, alltså knappt en månad dessförinnan, var herr Wickman på besök i Vislanda, där Ka-Fa Kyl ligger. Han höll föredrag där, och vad mera är, han befann sig i någon eller några timmars samtal med företrädare för kommunen om Ka-Fa Kyl. Det svar som Ni gav mig i Njurunda och som finns belagt i både Svenska Dagbladets och Sundsvallstidningens referat från vår debatt är mycket förvånande, herr Wickman. Jag undrar om Ni drar någon slutsats av hur Ni, som så ofta talar om insyn, kan förledas till att uppträda så. För att studera en annan sida av statlig företagsamhet vill jag vända mig mot norr, mot Stekenjokk. Med utgångspunkt i Ert interpellationssvar undrar jag om Ni inte drar några slutsatser av vad som hänt där. Regeringen har som bekant fått uppbära mycken kritik för att herr Palme funnit lämpligt att under valrörelsen sprida föreställningar om att allt nu var klart för den gruvdrift som man så länge talat om — och som man fortfarande talar om. Industridepartementet har bemött kritiken med att förklara att de ekonomiska villkoren för gruvdriften i Stekenjokk beklagligtvis förändrats. Nuvärdet av förlusterna har i beräkningarna stigit från 6 miljoner kronor till 46 miljoner kronor. Den senare beräkningen — 46 miljoner kronor — är gjord i oktober 1970. De orsaker som då angavs som förklaring till att man kommit till så olika slutsatser var främst två. Dels hade en ny malmberäkning gjorts 1970 och den visade att brytningsförhållandena var svårare än man tidigare hade tänkt sig, dels hade särskilt lönekostnaderna stigit oväntat kraftigt sedan den tidigare kalkylen gjordes 1969. Men detta är såvitt jag förstår alls icke hela historien. Det finns ytterligare en kalkyl rörande Stekenjokkprojektet. Den kalkylen är daterad den 14 maj 1970 och visar att nuvärdet av förlusten skulle bli inte 46 miljoner kronor utan 17 miljoner kronor. Denna beräkning har fått en alltför undanskuffad plats i debatten. Den har dock berörts av herr Olhede, bl.a. i ett anförande i Vilhelmina i december 1970. Herr Olhede säger, efter att ha nämnt majkalkylen, följande — jag citerar ur hans eget föredrag: ”Statsföretag och LKAB är emellertid helt iinställda på att fortsätta med projektet trots de försämrade kalkylerna. Bolagen är överens om att själva" bära eventuella förluster utöver de medel som riksdagen beviljat. Den 25 juni registreras därför ”Stekenjokk AB” i patentverket.” Men nu måste man ställa frågan, herr Wickman — en fråga som Ni aldrig har blivit avkrävd något svar på: Vad är det som hänt på de fem månaderna från maj 1970 till oktober 1970 som gör att den beräknade Nr 53 förlusten stigit så våldsamt? Vad är det som hänt mer än att det var ett val den 20 september? I alla de uttalanden som finns från regeringen svarar man aldrig på den frågan, utan man förklarar bara varför kalkylen 255552 från 1969 i så hög grad skiljer sig från kalkylen i oktober 1970. Man Ang. erfarenheterna säger, som jag redan har påpekat, att lönerna stigit så kraftigt och att en av försöken att vidga ny malmberäkning pekar nedåt. Men båda dessa ändrade villkor var väl den statliga företagkända när majkalkylen gjordes, herr industriminister. samheten I sitt anförande i Vilhelmina säger herr Olhede följande: ”Under 1969 och 1970 har lönerna för gruvarbetare i Laisvall emellertid stigit kraftigt från 11,67 till 15,67, vilket innebär en stegring på över 30 procent. Den nya kalkylen tar hänsyn till detta.” Det är alltså kalkylen i oktober 1970 som tar hänsyn till det. Nu har jag undersökt hur gruvarbetarlönerna utvecklats och funnit att den stegring som herr Olhede talar om väsentligen inträffat före maj 1970 och under alla omständigheter borde ha varit känd av gruvföretaget LKAB som gjorde majkalkylen. Hänsyn till detta måste därför rimligen ha tagits när man gjorde beräkningarna i maj. Jag har också undersökt, herr talman, när LKAB gjorde den nya malmberäkning som herr Olhede och herr Wickman och andra talar om. I en rapport från LKAB konstateras det att malmberäkningen redovisats den 20 januari 1970. Alltså var även den väl känd när man gjorde sina beräkningar i maj 1970. Herr talman! Industridepartementet har förklarat att Stekenjokkgruvan skulle köras i gång trots att majkalkylen visade att nuvärdet av förlusten kunde beräknas till 17 miljoner kronor. I oktober lägger man fram en ny kalkyl som visar att förlusten skulle bli 46 miljoner kronor. Men mellan maj och oktober har det inte inträffat någonting av det som anges som förklaring till att nuvärdet på de beräknade förlusterna springer upp ända till 46 miljoner kronor. Hur det ligger till på den punkten måste förklaras av herr Wickman — och jag är angelägen om att över huvud taget höra Era slutsatser om Stekenjokkprojektet. Vi kommer, herr talman, nu till ytterligare en sida av den statliga företagsamheten, där det dock är svårt att dra några slutsatser därför att sakläget är så oklart. Men jag antar att herr Wickman har möjlighet att hjälpa till här, så att vi får det bättre klart för oss. Vad jag syftar på är de koncernbidrag som Statsföretag AB har bett sina dotterbolag om. I början av innevarande år skrev Statsföretag till sina dotterbolag och anhöll om att dessa bolag skulle ge Statsföretag koncernbidrag och på det viset inte redovisa några egna vinster. Åtminstone Tobaksbolaget har givit Statsföretag ett koncernbidrag om 42 miljoner kronor. Det innebär alltså att Tobaksbolaget redovisar en vinst som är 42 miljoner kronor mindre än vad man annars skulle ha gjort. Nu kan man undra: Varför har Statsföretag tillgripit denna metod? Vill man kanske ge den ytlige betraktaren intryck av att Statsföretag är mera vinstgivande än man skulle tro? I stället för att få utdelningar om låt mig säga 100 miljoner kronor i beskattade vinstmedel från dotterbolagen skulle man på detta sätt kunna stoltsera i tidningsrubriker med att man hade 200 miljoner kronor i egna vinster, som man sedan får betala hälften av i skatt. Det är möjligt att man är hemfallen åt så enkla trick-konster, men vi får väl ändå hoppas att det inte förhåller sig på det viset. Den andra möjligheten är att Statsföretag vill ha koncernbidrag för att föra dem vidare till förlustgivande dotterbolag och på det viset täcka förluster. Om det är det man har i sinnet, skulle det innebära att man var ute efter att dra skattemässiga fördelar av koncernbidragen. Men då inställer sig några frågor, och jag antar att Ni lätt kan besvara dem. Först och främst förlorar staten i skatter, om man gör dessa koncernbidrag med den senare tanken i huvudet. Det kan man dock till nöds acceptera. Men också för vissa kommuner, t. ex för Stockholm, kan dessa transaktioner innebära att tillkomsten av Statsföretag AB medför minskade skatteinkomster. Vinster från Tobaksbolaget, som man tidigare har haft goda skatteinkomster från, försvinner nu i förlusttäckning åt ett antal andra bolag, som kan vara registrerade i Stockholm och som kanske visar förlust, som man alltså skulle kunna kvitta mot koncernbidragen. Stockholm kanske därigenom förlorar upp emot 10 miljoner kronor i skatteinkomster bara på denna manöver från Statsföretag AB. Men ännu mera anmärkningsvärt är att det är högst osäkert om Statsföretag över huvud taget lagligen får mottaga koncernbidrag. Enligt lagen får förvaltningsbolag inte ta emot koncernbidrag. Enligt vad riksdagens upplysningstjänst meddelat mig har Statsföretag inte heller begärt någon dispens härför hos riksskatteverket. Och om det skulle vara så att Statsföretag inte får ta emot koncernbidrag, så har man försatt t.ex. Tobaksbolaget i en del svårigheter, eftersom det bolaget inte reserverat pengar för att betala skatt på den vinst som man kanske blir tvungen att redovisa. Det finns vissa frågetecken vid dessa transaktioner. Herr Hagnell, som är revisor i Tobaksbolaget, har också skrivit ett brev till sin uppdragsgivare, riksgäldskontoret, och åtminstone mellan raderna i det brevet framfört skarp kritik mot vad som sker. Detta brev är mycket förståeligt. Lika förståeligt är att LKAB enligt uppgift har vägrat att gå med på Statsföretags förslag om att lämna koncernbidrag. Det kan också nämnas att det i propositionen om Statsföretag AB aldrig talades om koncernbidrag till moderbolaget. Vad är fakta, herr Wickman, och vilka slutsatser kan man dra? Herr talman! Som alla vet finns det en mängd andra mer eller mindre välkända förhållanden som rör herr Wickmans fögderi och som pockar på slutsatser. Vilka slutsatser skall man t.ex. dra av att Ni i debatten i Njurunda vid Sundsvall sade, fortfarande enligt referat, att Allmänna förlagets monopol skall avskaffas, men några månader senare uttryckte Ni Er i en debatt i riksdagen i helt andra termer? Vidare har det miljövårdande bolaget SAKAB, som Ni i anföranden ofta har framfört låt mig säga skrytsamma påpekanden om så dåliga affärer för närvarande att det egentligen borde träda i likvidation, och dessutom har det ett föreläggande för egen miljöfarlig verksamhet. Eller låt mig ta ett annat företag, Statens reproduktionsanstalt. Det företaget har de mest groteska subventioner på sin kartförsäljning från kartverket men vägrar helt frankt en av statens egna offentliga utredningar att svara på frågor. Anstalten har, skriver man, inte personal så det räcker för att besvara frågorna, och dessutom är frågorna ”av mindre intresse” eftersom ”tidigare inga berättigade anmärkningar riktats”. Det är två helt oriktiga påståenden, och dessutom gjorda i ganska arroganta Nr 53 former. 5 Vi vet ju också alla — det har det talats om många gånger — att AE Förenade fabriksverken gjort bokföringstransaktioner som går utanför I aktiebolagslagens ram, och vi har vidare det bekanta exemplet med Ang. erfarenheterna Rationell planering, som kommer och som går. av försöken att vidga Ja, vilka slutsatser kan man egentligen dra? Namn som Nyckelhus och den statliga företag Crown Air, företeelser som mattfabriker, skidfabriker, skjortfabriker och samheten plastfabriker som flyttat runt landet och som ger arbetslöshet på ett ställe för att lösa arbetslöshetsfrågor på ett annat. Statsrådet drar inga slutsatser och gör inga erfarenheter. Men svenska folket måste ändå dra slutsatser, för det är det som får betala de slutsatser som herr Wickman borde ha dragit. Den slutsats jag drar här är att statlig företagsamhet förvisso behövs på vissa håll för att lösa särskilda uppgifter men inte är lämplig som princip. Den viktigaste anledningen till att statlig företagsamhet som princip är förkastlig ligger i risken för vad man kan kalla funktionssammanblandning. När staten skall uppträda både som statsmakt och som företagare kommer den lätt att missköta båda uppgifterna. Den kommer att bli dålig företagare därför att den kan komma att ta partipolitiska hänsyn. Omvänt kommer kanske staten inte att fylla sina uppgifter som myndighet så väl när den har sina egna företagshänsyn att ta. Som jag poängterade redan i min inledning är det ingen som säger att företag och företagare är utan varje fel. De har sina svagheter vare sig de är privata eller statliga. Men det är därför det behövs en statsmakt som kan utöva en lagstiftande och kontrollerande uppgift och företag som verkar inom ramar utan kortsiktiga partipolitiska hänsyn. De svagheter i de statliga företag som man har blivit varse på senare tid har emellertid också en annan förklaring. En viktig anledning är att socialdemokraterna underskattar svårigheterna att sköta företag. Ni går omkring och tycks tro, i enlighet med den socialistiska läran, att företag skär guld med täljknivar. Om man tror att det är så det går till, är det sannolikt att man själv som företagare uppträder lättvindigt. Man fattar beslut på lösa grunder, skriver propositioner som är slarviga och ytliga och köper enskilda företag alldeles för dyrt. Man råkar ut för våldsamma svårigheter, som skulle synas ännu bättre om man inte hade möjlighet att på olika sätt utnyttja statsmakten till att kamouflera verkligheten. Jag tror att det finns ytterligare en anledning till de misslyckanden som inträffat. Den anledningen är att herr Wickman själv inte visat tillräcklig kompetens. Det duger inte att demonstrera en så stor okunnighet, att så ofta falla tillbaka på argumentet att ett statsråd inte kan känna till alla de olika statliga företagen! Det duger inte att, så som herr Wickman gjort i ett brev till Vilhelm Moberg, visa sig okunnig om att staten äger och industridepartementet förvaltar ett visst företag. Kanske har det någon gång föresvävat Er att i statlig regi bygga upp en företagsgrupp som i vissa avseenden liknar den som herrarna Wallenbergs namn ofta förenas med. Wallenbergs valspråk lär vara: ”Att vara, inte synas”, men Ni tycks ha vänt på det: ”Att synas, inte vara”, har blivit Ert Herr talman! Jag är beredd att dra slutsatser om vad som hänt i sak. Jag avser inte att dra några slutsatser om person. Men jag vill avsluta med att fråga, om herr Wickman drar någon slutsats för egen del av det stora avstånd som finns mellan verkligheten och de utfästelser som gjorts.

Herr talman! Man kan — som kammarens ledamöter inte gärna kan ha undgått att lägga märke till — diskutera statliga företag på mycket olika sätt.

Det blir anledning, herr talman, att återkomma till detta i den följande debatten och till de exempel som herr Burenstam Linder nämnt och över huvud taget till den metodik som herr Burenstam Linder använder för att bevisa sina teser. När jag säger detta är jag, herr talman och ärade ledamöter av kammaren, medveten om att jag också annonserar att detta blir en lång debatt. Men dess bättre har vi god tid på oss, och jag är personligen beredd att hålla på så lång tid som herr talmannen och kammarens ledamöter är beredda att låta debatten pågå. De attacker, som man från borgerligt håll under den senaste tiden har riktat mot de statliga företagen, kan inte ha sitt primära syfte i att man känner någon speciell omsorg om dessa företag och därför allvarligt vill diskutera dessa företags problem, för självfallet har de problem. I tal och tidningsartiklar har man från borgerligt håll i stället hittills ägnat sig åt att svärta ned de statliga företagen, och icke ett enda konstruktivt förslag har kommit fram. Detta bevisas på nytt — jag vet inte för vilken gång i ordningen — av herr Burenstam Linders framträdande i denna talarstol. Nej, herr talman, de borgerligas attacker är i själva verket ett angrepp på den socialdemokratiska näringspolitiken, som man så hårt opponerade emot när arbetarrörelsen lade fast riktlinjerna för den politiken. De statliga företagen är ett instrument i den politiken. Denna politiks främsta syfte är att trygga sysselsättningen, att skapa förutsättningar för en expansiv industriell utveckling i vårt land och därmed självfallet att fullfölja vår stora, grundläggande målsättning att öka jämlikheten mellan människorna. Det är den politiken som de borgerliga partierna nu attackerar genom att skjuta in sig på enskilda misslyckanden inom den statliga företagssektorn. Jag tror att det är viktigt att slå fast detta redan i inledningen av den här debatten. Vi får tillfälle att återkomma till den frågan och den aspekten längre fram. På detta stadium av debatten vill jag ta upp vissa principiella frågor om det statliga företagandet, för det är bara en sådan debatt som kan fixera var vi står i den här frågan. En redovisning av utvecklingen i olika här och i andra sammanhang under senaste tiden diskuterade statliga företag kommer att lämnas av ordföranden i Statsföretag AB, som har begärt Nr 53 ordet och står på talarlistan. Eftersom de statliga företagen i dag är Tisdagen den utsatta för en ovanligt ettrig kampanj, har jag utgått från att det är flera 30 mars 1971 av kammarens ledamöter än herr Burenstam Linder som önskar delta i debatten. Denna förmodan har också blivit bekräftad. Därför lät jag i går som en serviceåtgärd distribuera mitt interpellationssvar inte bara till interpellanten utan också till de olika partiernas riksdagskanslier. På det stadium av debatten där vi just nu befinner oss vill jag ange vissa principiella ställningstaganden som jag tror att det är viktigt att vi preciserar, om vi över huvud taget skall kunna föra en meningsfull debatt med varandra. Låt mig också, herr talman, uttrycka den förhoppningen att den här debatten skall färgas av att samtliga som deltar i debatten i detta hus direkt representerar ägaren av dessa företag och att vi alltså därmed alla i denna kammare utövar ett ägaransvar. Och låt oss också besinna att de anställda i våra statliga företag, som följer denna debatt, avlyssnar en debatt just bland dem som har ägaransvaret för de företag de anställda jobbar i. När riksdagen för drygt ett år sedan fattade beslut om att inrätta ett förvaltningsbolag för flertalet av de statliga aktiebolagen var detta — det vill jag erinra om — ett beslut som fattades i stor enighet. Herr Burenstam Linders eget moderata samlingsparti gick visserligen emot förslaget i den utformning det hade men anslöt sig i alla fall i princip till tanken på ett förvaltningsbolag och talade om behovet av en samordning av de statliga företagen för att man skulle kunna uppnå större effektivitet. Den enigheten mellan partierna i riksdagen i denna fråga finner jag i och för sig alldeles naturlig. Den är naturlig därför att den direkta kontrollen av förvaltningen av de olika bolagen — självfallet inom ramen för de av ägaren, dvs. regering och riksdag, angivna målsättningarna — otvivelaktigt utföres på ett effektivare och mera kompetent sätt genom ett förvaltningsbolag än genom ett eller flera departement. Vi borde också kunna vara eniga om betydelsen av att det direkta ansvaret för ett enskilt statligt företags skötsel skall ligga hos företagets verkställande ledning och styrelse. Det är inte bara i överensstämmelse med aktiebolagslagen som det bör förhålla sig så, utan det är också det enda rimliga sättet att bedriva statlig företagsamhet på.

Det skulle också — och ur de olika företagens och deras anställdas synpunkt skulle det vara väl så allvarligt — förutsätta, om ansvaret skulle ha någon materiell mening, att alla sådana beslut skulle underställas departementet, industriministern och i sista hand regeringen. Det är självklart att en sådan ansvarsuttunning hos de olika företagen skulle innebära en tröghet i beslutsfattandet, ett dödande av företagens initiativkraft och en byråkratisering som mycket snart skulle gå ut över företagens utveckling och livskraft. Regeringens ansvar gäller därför 17 målsättningen för företagen och kontrollen av målsättningens uppfyllande, inte de enskilda företagsbesluten. Jag tror det kan vara viktigt att erinra om detta i den nu pågående debatten om olika statliga företag. Så långt tror jag faktiskt också att det råder allmän enighet här i riksdagen. Det är när vi kommer in på målen för de statliga företagens verksamhet som vi skiljer oss åt.

Om de statliga företagen skall uppnå de målen måste de ha en inneboende expansionskraft, och därför uppställdes också, som kammarens ledamöter kommer ihåg, för förvaltningsbolaget den allmänna övergripande målsättningen att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion. Det sistnämnda är en viktig punkt. Låt mig understryka att den inte innebär att expansion skulle vara ett mål i sig självt, utan expansionen är förutsättningen för att de statliga företagen skall kunna göra t.ex. en effektiv lokaliseringspolitisk insats. Den utgör också förutsättningen för att lösa de sysselsättningsproblem som annars skulle uppstå i sådana statliga företag inom gruppen som arbetar i branscher med en krympande marknad. Regeringen betraktar, som jag särskilt framhöll i mitt interpellationssvar, de statliga företagen som en del av näringspolitiken, och de är verkligen inte det enda och inte heller det viktigaste instrumentet. Näringspolitikens syfte är att möta människornas krav på trygghet i sysselsättning, att åstadkomma en bättre balans mellan olika regioner i vårt land, att förstärka det svenska näringslivets konkurrenskraft i en allt svårare period, så att nya arbetstillfällen skapas i stället för dem som slås ut av utvecklingen, och att förbättra arbetsmilj och arbetsvillkoren inom svensk industri. Med den målsättningen för näringspolitiken — och den bör vara rätt välkänd — är det alldeles uppenbart att den statliga företagssektorn, som svarar för 5 procent av vår industri, inte kan vara det huvudsakliga instrumentet för att nå målet. Att påverka utvecklingen inom den privata industrin, som disponerar över 95 procent av de industriella resurserna i detta land, måste självfallet vara huvuduppgiften för näringspolitiken. Men som ett element i denna politik spelar de statsägda företagen en roll, och det är för oss självklart att möjligheten att genom statliga företag bidra till sysselsättningen och utvecklingsmöjligheterna skall utnyttjas varhelst detta är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Denna grundsyn på de statliga företagen har jag ofta utvecklat här i riksdagen, i propositionen om Statsföretag och i anföranden på andra håll. Även om jag alltså inte tilldelar de statliga företagen någon huvudroll i Nr 53 näringspolitiken är det klart att ambitionerna för det statliga företagan Tisdagen den det har ökat i samband med aktiveringen av näringspolitiken. Ambitio 30 mars 1971 nerna har ökat, och det är riktigt att de har gjort det, men jag vill gärna här också understryka, när herr Burenstam Linder nu på nytt upprepar anklagelsen för en ansvarslös löftespolitik, vad jag har sagt i andra sammanhang, nämligen att vi inte väntar snabba och omedelbara resultat. Det har jag framhållit, vilket kanske är en nyhet för herr Burenstam Linders citatforskare, också i mitt anförande vid den partikongress i vårt parti 1969 som ofta har citerats i denna kammare. Vad jag sade om de statliga företagen där har citerats i den borgerliga pressen. Vad man har valt att citera är målsättningen för de statliga företagen, och jag tar i dag inte tillbaka ett ord vad jag då sade. Men efter min redovisning av målsättningen slutar citatet, och den uteslutna fortsättningen är, mot bakgrund av den nu pågående debatten, rätt viktig. Fortsättningen lyder: ”Detta” — alltså de mål som är uppställda för de statliga företagen — ”ställer stora krav på dem som får ansvaret för den statliga företagssektorn under 1970-talet liksom det ställer stora krav på den organisation som vi nu skall skapa för denna politik. Det betyder också att uppgifterna är så stora att ingen får vänta sig att de omedelbart skall förverkligas.” Jag vill understryka, som jag redan gjort i mitt interpellationssvar, att det i dag är alldeles för tidigt att bedöma verkningarna av inrättandet av Statsföretag AB. Företaget är ännu så nytt att organisation och administrativa rutiner, framför allt i förhållande till dotterbolagen, ännu inte har kunnat finna sin slutliga form. En redovisning av Statsföretags verksamhet under det första året kommer strax att lämnas i debatten här i kammaren. En sådan redovisning blir naturligtvis ofullständig och preliminär, och ett bättre tillfälle att diskutera kommer att erbjuda sig när årsredovisningen och det första koncernbokslutet föreligger om några veckor. Men vad som redan nu är bekant om Statsföretags och dess dotterbolags utveckling under 1970 är att det har skett en markerad prioritering i investeringsinriktningen till de sysselsättningssvaga regionerna. De tre företagen Norrbottens Järnverk, ASSI och LKAB kommer under de närmaste åren att investera för cirka 1 750 miljoner kronor. Nyetableringar eller engagemang i existerande privata företag och för att vidga eller bevara sysselsättningen har genomförts eller planeras att omedelbart genomföras på en rad platser inom stödområdet. Lönsamheten under 1970 uppvisar, som jag sade i mitt interpellationssvar, för den statliga gruppen liksom för de privata företagen en splittrad bild. Det är självklart att lönsamheten under detta år — alltså 1970 — inte har kunnat påverkas av Statsföretag. Som jag nämnt föreligger inte något koncernbokslut ännu, men med hänsyn till att den pågående presskampanjen har givit många föreställningen att den statliga företagsgruppen skulle i sin helhet befinna sig i en kris tror jag att det bokslutet kommer att bli en tillnyktrande läsning. Det kan jag säga utan att ännu själv ha tillgång till det. Vi vet nämligen att ett stort antal av dotterbolagen har haft en god utveckling under 1970. Det gäller inte bara Torvförädling, 19 som av någon anledning har fått särskilda rosor av den borgerliga pressen. Det gäller också Allmänna bevakningsbolaget, CEA-verken, Svenska reproduktionsaktiebolaget, KABI, Tobaksbolaget, ASSI. Det gäller också Statsgruvor och LKAB, trots det avbräck som strejken vållade. Sådana informationer tillmäts som bekant inte något nyhetsvärde, men jag har en känsla av att de borde göra det åtminstone i dagens läge när svenska folket håller på att inbilla sig att statliga företag alltid går med förlust. Med detta påstående har jag inte ett ögonblick velat skönmåla de statliga företagen. Det är självklart att misstag begås i statliga företag och att de misstagen skall kritiseras, precis som misstag i privata företag. Det är också väsentligt att den statliga ägaren förfogar över en apparat som effektivt kan följa de statliga företagens verksamhet och ingripa korrigerande på ett tidigt stadium. Vi har detta instrument för de affärsdrivande verken i riksrevisionsverket. Dess aktivitet har särskilt uppmärksammats när det gäller förenade fabriksverken. Jag vill gärna tillstå att det varit en brist att denna förvaltningsrevision kommit först nu. Som framgår av den skriftväxling som ägt rum mellan de båda verken har förenade fabriksverken, redan innan riksrevisionens rapport förelåg, vidtagit flertalet av de åtgärder som förvaltningsrevisionen rekommenderade. Men jag vill gärna säga att det är angeläget att förvaltningsrevisionen i fortsättningen kommer att ske kontinuerligare än hittills varit fallet. Jag vill också här nämna att som ett normalt led i kontrollen av våra företag sker för närvarande en undersökning av Allmänna förlagets prissättning just genom riksrevisionsverket. Det är ingenting märkvärdigt eller sensationellt med detta utan det är en naturlig rutin. Apropå Allmänna förlaget så är det riktigt, herr Burenstam Linder, att jag inte bara i Njurunda arbetarekommun utan också i riksdagen har uttalat mig emot vad herr Burenstam Linder kallar monopolställning för Allmänna förlaget. Det är ingen skillnad i min inställning i Njurunda och här i riksdagen. Jag har sagt att detta monopol är ett tillfälligt arrangemang som i och för sig baserar sig på ett beslut av riksdagen — och inte alls på något beslut av industriministern — men att det är angeläget att detta monopol så snart företaget har stabiliserats, vilket inte bör ta alltför lång tid, kommer att avvecklas. För aktiebolagen har vi, bl.a. mot bakgrund av erfarenheterna från Durox, i samma syfte skapat Statsföretag, som har både en stödjande och en kontrollerande funktion. Skall denna funktion kunna effektivt genomföras förutsätter den att dotterföretagens redovisningssystem är sådant att varningssignalerna kommer i tid. Det är Statsföretags uppgift att se till att sådana system finns i företagen.

Förluster av den omfattning det här är fråga om skall inte komma som en överraskning vare sig för ägaren eller för samhället. Jag har härmed, herr talman, redovisat den roll som vi vill tilldela de Nr 53 statliga företagen i vår näringspolitik och de mål som vi i det Tisdagen den sammanhanget anser bör uppställas för de statliga företagen. Jag har 30 mars 1971 också angett de åtgärder som vi har vidtagit och de instrument somhar — — — skapats för att förbättra statsföretagens effektivitet. Men jag måste Ang. erfarenheterna bekänna att jag inte har blivit klarare i dag än tidigare över vilka slutsatser — av försöken att vidga herr Burenstam Linder själv egentligen vill dra av sin kritik av de statliga = den statliga företagföretagen. Att statliga liksom privata företag kan misskötas är ingenting samheten märkligt. Men är det då några andra metoder att komma till rätta med dessa brister som herr Burenstam Linder rekommenderar än de åtgärder som vi har genomfört? De åtgärder som vi har genomfört är — jag vill upprepa det — en effektivisering och förstärkning av det statliga revisionsverket liksom inrättandet av Statsföretag AB. Är det en i grunden annan organisation av företagen som man föreslår? Eller vill herr Burenstam Linder på grund av de statliga företagens inneboende — och väl då i hans mening inte reparabla — brister och faror avveckla det statliga företagandet? Vilka statliga företag skall i så fall nedläggas eller försäljas? Herr Burenstam Linder säger vidare att det statliga företagandet skall i princip så långt möjligt begränsas. Vilka restriktioner vill herr Burenstam Linder då i princip lägga på det statliga företagandet? På denna punkt tycker jag att det borde vara möjligt att komma med en precisering. Det talas ofta från moderata samlingspartiet, och även från folkpartiet, om att det bara är när det föreligger särskilda skäl som statligt företagande bör komma i fråga. Jag har i mitt interpellationssvar — jag får senare komma tillbaka till diskussionen med herr Helén — angivit de speciella skäl som förelegat bakom varje statligt företagsengagemang. Uppenbarligen måste det vara så att de motiv som jag tidigare berört inte är tillräckliga för att herr Burenstam Linder och de med honom likasinnade skall acceptera att staten går in i, startar och driver företag. Men låt oss då från de borgerliga ledamöter som kritiserar de statliga företagens verksamhet få höra i klartext vilka ytterligare spärrar ni vill ställa upp för att hindra statliga företagsetableringar! Vilka företag är det som vi nu har och som det inte finns berättigade skäl för staten att driva? Ge oss exempel på vilka företag det är och beträffande vilka ni är beredda att gå ut och säga till de anställda att det inte finns skäl att ha kvar företaget därför att det arbete det gör inte är samhällsnyttigt! Det har hävdats i debatten — och herr Burenstam Linder gjorde det också — att startandet av nya statliga företag leder till att andra privata företag konkurreras ut och att man i verkligheten flyttar arbetslöshetsproblemen från en ort till en annan. Ett par konkreta fall har åberopats som bevis på att det föreligger en dålig statlig företagsplanering. Det gäller mattfabriken, vidare vad man kallar skidfabriken i Boden och Fabriksverkets engagemang i Ängelholms beklädnadsverkstad. Jag tror — men vi kommer väl tillbaka till det i debatten — att en närmare undersökning av de åberopade fallen visar att denna anklagelse inte är befogad, i varje fall inte i den form som den har framställts. Men jag vill säga att oberoende av vår bedömning av de enskilda fallen berör man här en rätt viktig principiell fråga. Den är viktig därför att 21 bakom kritiken ligger föreställningen att de statliga företagen egentligen inte har någon sysselsättningsskapande effekt, att staten bara så att säga i onödan rör om i grytan och kanske ger sysselsättningen en något annorlunda fördelning än den annars skulle ha haft. Jag ser ett samband mellan denna teori och den som den gamla hederliga högern — här får jag fortfarande använda den benämningen, eftersom jag syftar på 1920-talet — hävdade, nämligen att det skulle bli något av en nationell katastrof om staten försökte gripa in i ekonomin och påverka konjunkturvariationerna. Sysselsättningskriserna var tecken på ekonomiska sjukdomar, som skulle läkas på naturlig väg, självfallet med svåra lidanden för patienten. Och de lidandena skulle i första hand gå ut över löntagarna och de svagast ställda grupperna. Denna uppfattning har självfallet nu försvunnit, men den kommer tillbaka i en annan form i herr Burenstam Linders anförande här. De statliga företagen bidrar i verkligheten inte till att öka sysselsättningen utan bara så att säga syjäl sysselsättningsmöjligheter från annat håll. Jag tror inte att jag behöver gå djupare in på det för att alla skall inse att det är en befängd tanke. Däremot är det klart att etablerandet eller expansionen av ett statligt företag i vissa fall kan få negativa effekter för konkurrerande företag. Men detta, herr Burenstam Linder, ligger ju i själva marknadsekonomins system. Menar herr Burenstam Linder att staten bara skall få etablera sig när sådana konkurrenseffekter inte kan uppstå? Då måste han hävda att staten bara får gå in i verksamheter där det inte finns några konkurrenter, och de verksamheterna är nog rätt så få. Jag tror nämligen inte att våra energiska privatföretagare har lämnat några aktiviteter helt oprövade och helt obeaktade, åtminstone inte där man kan driva affärsverksamhet med något hopp om lönsamhet. Eller också menar herr Burenstam Linder att staten skulle ha en sådan perfekt överblick och styrning över branschstruktur och marknadsutveckling att den kan förebygga och förhindra att negativa effekter av en statlig företagsetablering skulle kunna uppstå någon annanstans i vårt ekonomiska system. Men det skulle ju förutsätta en central statlig planering och styrning av hela näringslivet. Jag vet inte om det är detta herr Burenstam Linder efterlyser, när han talar om bristande förutseende vid statlig företagsetablering. Sedan kom herr Burenstam Linder tillbaka till en fråga som han har berört tidigare i debatten, nämligen tesen att staten inte samtidigt hos sig kan förena de två uppgifterna att vara både statsmakt och företagare. Det gjorde intrycket på mig att herr Burenstam Linder lever alldeles för sig själv i en mycket speciell och gammalliberal värld, som han dess värre flera gånger förväxlar med verkligheten. Gjorde han inte det, skulle han ha observerat att staten inte bara i Sverige utan i alla industrialiserade länder driver affärsverksamhet, ofta i ganska stor skala — på flertalet ställen i betydligt större skala än i Sverige. Han skulle då också ha kunnat lägga märke till att detta inte är en ny företeelse utan något som har existerat och utvecklats under många årtionden. Skall man tala om någon tendens ute i världen, är det väl närmast att de statliga företagsengagemangen tenderar att öka på flertalet håll. Men herr Burenstam Linder upprepar med nästan manisk envishet att statsmakten fungerar sämre när den skall utövas gentemot av staten själv ägda företag och att företagen fungerar sämre, när de skall dirigeras av en politiskt styrd statsmakt. Mot bakgrund av de faror som herr Burenstam Linder målar upp här är det rätt märkligt att knappast några andra än han själv har upptäckt de farorna och att utvecklingen när det gäller det statliga företagandet har kunnat ske så kontinuerligt och likartat i de flesta industriländer. Ändå mera förvånande är det att herr Burenstam Linder som själv också är vetenskapsman av facket inte i det här fallet anser sig behöva prestera några bevis som stöder hans tes. Det ger mig intrycket att herr Burenstam Linder har fallit offer för den gamla reklamsatsen att bara man upprepar en sak tillräckligt ofta så tror folk på den utan att efterfråga faktaunderlag. Så sent som förra året besvarade jag för resten en interpellation i just den här frågan av herr Burenstam Linder. Jag gjorde då en ganska utförlig analys av denna fråga, som inte alls är ointressant, och därför kan jag i dag fatta mig rätt kort. Den är värd, anser jag, ett mera seriöst tänkande än vad herr Burenstam Linder har ägnat den. Jag erkänner också att det finns risker för en sådan sammanblandning, om man nämligen inte vidtar åtgärder för att särskilja de myndighetsutövande och de affärsdrivande grenarna av statsförvaltningen. Men det gör vii den princip vi följer här i landet, och vi bevakar också frågan kontinuerligt just för att undvika de svårigheter som herr Burenstam Linder talar om. De risker som herr Burenstam Linder far land och rike omkring och predikar är fortfarande hjärnspöken, som inte existerar i verkligheten. För de statliga affärsföretagen är inte några myndigheter. De kan inte utöva några myndighetsfunktioner, vare sig gentemot konkurrenter, leverantörer eller kunder. De statliga myndighetsorganen utövar en verksamhet som är baserad på regler som fastställts av riksdagen och Kungl. Maj:t. De reglerna tillämpas gentemot alla som omfattas av dem, vare sig det rör sig om privata eller om statliga företag.

Jag har med vad jag sagt dragit mina slutsater av utvecklingen. Låt mig i de konkreta fall som herr Burenstam Linder tar upp först om KVAB säga: Min praktiska slutsats av utvecklingen i KVAB är att det har brustit i information till ägaren samt också uppenbarligen i information till styrelsen. Det är angeläget att se till att informationssystemen fungerar bättre så att varningssignalerna kommer tidigare. Vi har en apparat, nämligen Statsföretag AB, som har just till uppgift att se till att sådana informationssystem blir genomförda. Beträffande Ka-Fa Kyl är det intressant att herr Burenstam Linder håller reda på var jag befann mig i valrörelsen.

Om en rekonstruktion icke var möjlig, vad fanns det för möjligheter att få dit något annat företag? Det är sådana frågor som jag mycket ofta diskuterar när jag är ute, och det var det som diskussionen i Vislanda gällde. Jag vill inte, herr Burenstam Linder, gå in på Ka-Fa Kyl. Jag vill det inte av en alldeles speciell anledning. Jag har nämligen för ett par veckor sedan underställt JK:s prövning fabriksverkets handlande i Ka-Fa Kyl-frågan, och jag tycker att det är rimligt att i det rättssamhälle som vi lever i avvakta JK:s slutliga prövning av ärendet. Beträffande Stekenjokk slutligen är det mycket att säga om det, men det skulle ta för lång tid att redovisa de olika etapperna.

Det är en rätt enastående anklagelse mot regeringsmedlemmarna och framför allt mot mig att jag i denna fråga skulle stå och ljuga inte bara riksdagen utan hela svenska folket i ansiktet. Jag begär, herr Burenstam Linder, att Ni omedelbart tar tillbaka denna anklagelse. Tala också om för oss, herr Burenstam Linder, hur regeringen skulle ha handlagt Stekenjokkfrågan i den situation som uppstod i början av december då vi — jag upprepar det - fick information från Statsföretag och LKAB om 46-miljonerskalkylen. Hur skulle regeringen ha handlat? Fanns det något annat val i det läget än att säga: Mittåt, med så ändrade förutsättningar för projektet är det nödvändigt att avbryta det, inte att definitivt stoppa det men att stoppa det pågående arbetet och säga att vi måste undersöka förutsättningarna på nytt? Det är den ståndpunkten vi har tagit, och det är den ståndpunkten som vi underställer riksdagen. Och jag undrar, herr Burenstam Linder: Skulle Ni verkligen ha velat rekommendera regeringen att i den situationen — och det var regeringens beslutssituation — ha handlat på ett annat sätt? Herr Burenstam Linder har en enastående förmåga att finna ohederlighet, finurlighet och smussel i sin omvärld. Herr Burenstam Linder citerar ibland Stagnelius, ibland Goethe. Låt mig citera Vilhelm Ekelund: Man ser det som man är värd att se. Jag hoppas, herr Burenstam Linder, att Ni i Era fortsatta inlägg äntligen skall lägga fram några konstruktiva förslag till hur de statliga företagen skall drivas för att undgå de fel och misstag som Ni så gärna uppehåller Er vid. Ange hur det statliga företagandet över huvud taget skall kunna fungera i vår ekonomi, om företagen först skall bevisa att deras verksamhet inte på något sätt skulle påverka andra företag! Ange också vilka statliga företagsetableringar som enligt Er mening är onödiga och bör läggas ned!

30 mars 1971

Ang. erfarenheterna Herr talman! Den första fråga man ställer sig är: Varför använder inte = av försöken att vidga statsrådet möjligheterna att i sitt interpellationssvar utveckla de princiden statliga företagpiella synpunkter som man i interpellationen frågar efter? Om han hade samheten gjort det skulle det ha varit betydligt enklare att föra en debatt än då han som nu utvecklar dem när han vet att motståndaren har högst sex minuter på sig för att svara. Herr Wickman begärde en ursäkt för vad jag hade sagt om Stekenjokk. Jag begär i stället ett exakt svar på den fråga som jag ställde. Jag anklagade inte Er för någon ohederlighet. Jag frågade: Vad har hänt mellan maj och oktober? Jag finner att det snarare är herr Wickman som skall be om ursäkt för att han vrider det till att jag skulle ha anklagat regeringen för smussel och ohederlighet. Ni vrider till min fråga, och det är inte korrekt att göra så. Vidare har jag inte angripit näringspolitiken som sådan, som Ni på nytt vrider mitt inlägg till. Jag har formulerat en fråga om den statliga företagsamheten och herr statsrådets erfarenhet efter att ha hållit på med denna under ett antal år. Det är alltså inte ett angrepp på statlig näringspolitik i en mängd andra avseenden som gäller ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik etc. utan frågan gäller erfarenheter som Ni har haft inom ramen för den statliga företagsamheten. Herr Wickman begagnade mycket av sitt inlägg till att tala om de sysselsättningsskapande åtgärder som staten har att vidta. Ja, det är riktigt, staten har ett stort ansvar här. Det är en anledning till att vi tycker att man t.ex. i den ekonomiska politiken skall bereda förutsättningar för mindre och medelstora företag att få låna pengar så att det inte uppstår en massa trassel på grund av utländsk konkurrens och på grund av svårigheter att hävda sig i konkurrensen här i landet. Detta är ett konstruktivt förslag. Det har framförts i finansdebatten; jag är beredd att framföra det även i detta sammanhang, trots att debatten inte gäller detta. Självfallet har jag också konstruktiva förslag när det gäller statlig företagsamhet. Och jag har redovisat dem. Min huvudprincip är att den risk som finns för vad jag kallar funktionssammanblandning är allvarlig; det är därför betydelsefullt att i tid observera denna, i tid varna för att inte utsträcka herr Wickmans imperium till att bli alltför omfattande. Ni gjorde gällande att Ni i en tidigare interpellationsdebatt hade gjort en utförlig analys av vissa frågor. Jag frågade den gången: Har statsrådet observerat riskerna för denna sammanblandning av oförenliga uppgifter? Vad fick jag till svar — det svar som herr statsrådet nu kallar för en djupgående analys? Jag fick svaret: Ja. Jag undrar också hur det är med de sysselsättningsskapande åtgärderna — om jag får återkomma till det. Det betydelsefullaste är den ekonomiska politiken i stort. Jag håller gärna med om att statlig företagsamhet kan användas i specialfall för att klara sysselsättningsfrågor. Jag har t.ex. 25 aldrig anmärkt på Norrbottens Järnverk. Jag tycker det är bra att göra en sådan satsning där. Jag bara beklagar att de pengar som man där har använt icke har lett till att detta verk redan i dag är ungefär dubbelt så stort, vilket det kanske kunde ha varit, om man inte — jag har inte analyserat det i detalj, men det har i alla fall sagts så — hade begått en del misstag. Men, herr Wickman, har de statliga företagen varit så fantastiska när det gäller sysselsättning? Var det inte en del sysselsättningsproblem nere i Durox? Är det inte sysselsättningsproblem i Kalmar? Blir det inte en del sysselsättningsproblem i Huskvarna? Och är det inte på det viset att de statliga företagen i Norrland under 1960-talet har minskat antalet anställda med 10 000 man? Jo, det är så. Det är inte så lätt att hantera dessa frågor, det är inte så lätt som att bara stå och säga att det behövs statlig företagsamhet för att lösa arbetsmarknadens sysselsättningsfrågor. Ni måste ändå dessutom vara medveten om, herr statsråd, att Er uppläggning, om den skulle drivas vidare, vore djupt löntagarfientlig, eftersom det genomsnittliga ekonomiska resultatet av de statliga företagen inte är bättre än att Ni — om Ni skulle ha detta som allmän princip i näringslivet — utsätter de anställda för risken att få väsentligt sämre löner på sikt. Herr Wickman menar också att jag skulle ha sagt att det skulle vara sämre villkor för de statliga företagen än för de privata, att man på något sätt hela tiden i argumenteringen skulle utgå från att försvåra för statliga företag som var i verksamhet. Nej, det är väl inte så, utan i stället säger vi ju hela tiden att det gäller att skapa likvärdiga villkor. Att t.ex. en företagare som har en skidfabrik i Norrland, som kanske inte går så förskräckligt bra, känner sig oroad när staten hoppar in med en satsning på samma område, det beror på att vederbörande vet att han löper risken att få stå emot någon som inte alls konkurrerar på lika villkor. Det är betydelsefullt att understryka detta, om man skall få ett stabilt näringsliv med en lust att satsa för att driva utvecklingen framåt. Herr statsrådet anförde i övrigt en lång rad olika frågor och synpunkter, och det skall bli utomordentligt intressant, när jag har den tid som konstitutionen nu inte ger mig, att bemöta dem dessutom.

Herr talman! Jag får dra den slutsatsen att herr Burenstam Linder inte lyssnar till motpartens inlägg i de debatter som vi har med varandra. Jag svarade faktiskt betydligt mer än ett enkelt ja på frågan om den s.k. funktionssammanblandningen, när vi diskuterade den senast. Och fortfarande — jag ber kammarens ledamöter uppmärksamma detta — har herr Burenstam Linder inte angett något bevis för att denna funktionssammanblandning har skett och fått de följder som han säger kommer att inträffa. Nej, nu talar han i stället — och det är i och för sig ett framsteg — om de framtida riskerna. Sedan säger herr Burenstam Linder att jag uppehåller mig mycket vid sysselsättningseffekten av statligt företagande. Det är rätt självklart att jag gör det. Och så kommer han tillbaka — som han gör så ofta i sådana här debatter — till att hantera statistik på ett sätt som jag vet att han som lärare på Handelshögskolan aldrig skulle drömma om att godkänna hos Nr 53 sina elever. Han säger: Titta på de statliga företagen i Norrland! Hur har Tisdagen den det gått där? Där har ju sysselsättningen minskat. Men han nämner inte 30 mars 1971 att de företag det där gäller är domänverket och Vattenfall. Är det något anmärkningsvärt att domänverket bedriver en rationalisering av sitt skogsbruk på precis samma sätt som de privata skogsbolagen? Är det något anmärkningsvärt att Vattenfalls anläggningsarbetare har minskat i antal? Det är en följd av att vattenkraftsutbyggnaden har gått ner och lider mot sitt slut. Jag har inte hört herr Burenstam Linder protestera mot den utvecklingen. Men att ta detta till intäkt för slutsatsen att sysselsättning i statliga företag i och för sig skulle vara en otrygg sysselsättning är rätt hårresande. Det är just nedgången i sysselsättningen i Norrbotten, en nedgång som beror på skogsbrukets rationalisering, naturligtvis oberoende av vem som har företagaransvaret, och nedgången i vattenkraftsutbyggnaden, som är det avgörande skälet för de mycket stora statliga företagssatsningarna i Norrbotten. Och i Norrbotten svarar i dag de statliga företagen för ungefär hälften av den industriella sysselsättningen. Därför, herr Burenstam Linder, är det viktigt att de statliga företagens effektivitet och konkurrenskraft bevaras. Fortfarande har jag inte fått något svar på min fråga vilken rekommendation herr Burenstam Linder vill ge oss för att vi skall nå det målet. Han säger bara: Ni skall i princip begränsa ert företagande så långt som möjligt. Jag tycker att det är en rätt dålig vägledning för dem som har ansvaret för att sköta de nuvarande statliga företagen. För det tredje talar herr Burenstam Linder om att statligt företagande är löntagarfientligt. Vad har han för motiv för det? Jo, han säger: Den genomsnittliga lönsamheten är ju lägre i statliga företag, sett för gruppen i dess helhet, än i det privata näringslivet totalt. Följaktligen skulle — det är innebörden av hans resonemang — lönebetalningsförmågan minska om det statliga företagandet ökade. Detta är återigen ett sådant sätt att använda statistik som jag tycker att herr Burenstam Linder borde hålla sig för god för. Det går inte att jämföra den totala statliga företagsgruppen med det övriga näringslivet i dess helhet. Man får nog bekväma sig att undersöka lönsamheten i med varandra jämförbara företag, om man över huvud taget menar att vi skall föra en seriös debatt. Man måste också — vilket jag påpekade i mitt interpellationssvar — ta hänsyn till under vilka förhållanden och omständigheter som de statliga företagen har etablerats och utvecklats. Då finner vi att det i den statliga gruppen är en stor, nästan dominerande del av företagen som har tillkommit för att lösa sysselsättningsproblem vilka privata företag av olika skäl — företagsekonomiska och andra — inte har varit i stånd att lösa. Att i det läget lönsamheten i de statliga företagen är lägre än i de privata bevisar inte ett dugg skillnaden i effektivitet eller ineffektivitet i den statliga företagssektorn jämfört med den privata. Jag vill komma tillbaka till Stekenjokk en gång till. Vad var det som hände från maj till oktober? frågar herr Burenstam Linder. Ur regeringens synpunkt hände det under den tiden ingenting. Ingen information 27 om att förutsättningarna för gruvbrytningen hade ändrats rapporterades till industridepartementet, och därmed inte heller någon information till regeringen. Det är inte så egendomligt om man vet — vilket herr Burenstam Linder mycket väl hade kunnat få reda på om han hade frågat dem som varit ansvariga för detta kalkylarbete i LKAB — hur det arbetet bedrevs. Det gjordes alltså en kalkyl, den s.k. majkalkylen, på 17 miljoner.

Det var när driftkalkylen gjordes om på hösten 1970 som kalkylresultatet radikalt försämrades. Och anledningen till den försämringen var, som har åberopats, löneutvecklingen, därför att de andra faktorerna med malmbrytning och investeringsökning och volymökning var beaktade i majkalkylen. Då kan man säga — och där ligger naturligtvis en del i herr Burenstam Linders fråga: Var inte den här löneutvecklingen känd — varför kom effekten av den större lönestegringen in i kalkylen först i oktober månad? Det är en rimlig fråga att ställa, och jag har själv ställt den. Det svar jag fått är att kalkyltekniken och arbetsprogrammet var sådana, och informationen om löneutvecklingen — det är framför allt Bolidens löner det här gäller — blev icke känd och inmatad i LKAB:s kalkylmaskineri förrän vid den tidpunkt som jag här nämnt. Detta kan man ha olika uppfattningar om. Det vore rätt orimligt om jag skulle ge föreskrifter och rekommendationer om LKAB:s sätt att bedriva sin kalkylundersökning. Men oberoende av vad man tycker om detta, så kommer vi ju inte ifrån — och det är detta som är det politiskt-moraliskt intressanta — att det var i slutet av oktober, och för regeringen i dess helhet i början av november, som den nya kalkylen blev bekant. Och fortfarande har inte herr Burenstam Linder svarat på min fråga: Menar herr Burenstam Linder att vi skulle ha handlat på ett annat sätt än vi gjorde i november 1970? Den här diskussionen, herr talman, bekräftar väl vad man i och för sig hade kunnat vänta sig, nämligen att jag och herr Burenstam Linder har vissa svårigheter — om jag får uttrycka mig så — att uppnå samförstånd i bedömningen av de statliga företagen, liksom när det gäller näringspolitiken i dess helhet. Och det är inte så konstigt att det förhåller sig så, därför att det går tillbaka på det konservativa motståndet mot samhällsingripanden över huvud taget, ett motstånd som har mycket djupa rötter. Det har verkligen djupa rötter när det gäller det konservativa partiet. Ni underkände krispolitiken på 1930-talet. Tillsammans med folkpartiet drev ni PHM-kampanjerna under efterkrigsåren. Ni motarbetade upprättandet av AP-fonderna. Ni bekämpade i åratal utbyggnaden av en modern arbetsmarknadspolitik, och ni sade också nej till Investeringsbanken. Detta sig ständigt upprepande motstånd avslöjar — och det finns väl ingen anledning att dölja det i en sådan här debatt — att ni har en helt annan syn än de arbetande människorna på samhällets roll i strävandena Nr 53 att bevara full sysselsättning. Enligt er grundsyn är det framför allt de fria Tisdagen den marknadskrafterna som skall styra inriktningen av vår ekonomi och 30 mars 1971 därmed grunderna för den enskilda människans trygghet. Det är en annan syn än den som vi har. Herr Burenstam Linder frågar — och den frågan ställs ofta: Vilka praktiska erfarenheter har vi då vunnit, då de näringspolitiska instrumenten har vävts samman i konkreta insatser? Ja, när den privata företagsamheten lägger ned sin verksamhet ellei drar sig från en bygd eller en region, då ställer de som bor där frågan: Vem hjälper oss nu att trygga sysselsättningen? Den frågan har man ställt sig i Ådalen. Där hade man i mitten av 1960-talet ett löfte av det privata företag som är helt dominerande i Ådalen om investeringar för flera hundra miljoner kronor som skulle ge 500 nya sysselsättningstillfällen. Några år senare meddelades att det inte skulle bli någonting av den utbyggnad som man hade planerat. Jag såg inga stora rubriker i de borgerliga tidningarna om svikna löften, och inte heller var det någon Burenstam Linder eller någon annan moderat eller högerman, som det då hette, som gick till attack mot företaget. Men människorna i Ådalen vände sig i det läget till samhället. De hade ytterligare skäl att göra det, därför att sedan 1965 har nedläggningar eller inskränkningar i de privata industrierna i Ådalen drabbat 1 100 personer. De människorna uteslöt verkligen inte något av de näringspolitiska instrument som samhället har till sitt förfogande. För dem var naturligtvis det väsentliga att trygga hela bygdens fortbestånd. Genom olika insatser har man också under de senaste åren lyckats skapa sysselsättning i Ådalen för 800 personer, och beslut har under senaste tiden fattats, som ger arbete åt ytterligare 200. Som en illustration till näringspolitiken kan det vara intressant att se hur detta har åstadkommits.

Vidare har arbetsmarknadspolitiska insatser satts in för att förbereda och underlätta omställningen för de människor som drabbats av nedläggningar. Det är på det sättet, herr Burenstam Linder, som vi arbetar i praktiken. De olika instrument som vi har tillskapat har fått samverka, och vad en sådan samverkan betyder har människorna i Ådalen kunnat konstatera. Det är inte något unikt exempel; utvecklingen är likartad på andra håll i landet. Vår erfarenhet är att statlig verksamhet är en viktig del av vår aktiva näringspolitik. Men jag vill understryka att det bara är en del. Därför kommer vi inte att avstå från möjligheterna att genom statliga företag bidra till sysselsättningen och utvecklingen, varhelst detta är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Jag tycker att herr Burenstam Linder och hans parti borde beakta sitt samhällsansvar även gentemot de statliga företagen. Om man anser att den statliga företagsamheten skall utvecklas på annat sätt än som för närvarande sker, så bör det också ankomma på ett oppositionsparti att framlägga konstruktiva förslag till förbättringar av den statliga företagsamheten. Jag kan försäkra herr Burenstam Linder att jag är intresserad av alla konkreta förslag att förbättra effektiviteten i våra statliga företag. Ni har avstått från att framlägga sådana förslag, men jag tycker att Ni skall ge ett klart besked i dessa frågor. Ni anser tydligen inte att det var fel av riksdagen att satsa på nya investeringsprogram i NJA och ASSI. Var det fel av Investeringsbanken att gripa in och rädda Junex, så att 1 000 människor fick behålla jobben? Var det fel av staten att gå in och överta driften av Uddevallavarvet? Var det fel att gå in och skapa sysselsättning i Ådalen även med hjälp av statliga företag? Och skulle staten ha låtit bli att engagera sig för en lösning av den nuvarande krisen i Götaverken?

Herr talman! Herr Wickman har nu två gånger ställt frågan: Vad skulle jag ha gjort i oktober, sedan jag hade fått reda på de nya siffrorna från Statsföretag och LKAB? Men den korrekta frågan, herr statsråd är: Vad skulle Ni ha gjort i september? Det är inte jag som skall be Er om ursäkt; möjligen är det Ni som skall be människorna i Blåsjön om ursäkt. Ni vill ha konkreta besked om hur den ekonomiska politiken skall bedrivas. Skulle staten ha hoppat in i Junex eller andra sammanhang? frågade industriministern. Mitt allmänna svar är att de sysselsättningsfrågor som här och där uppstår ganska ofta är ett resultat av den ekonomiska politik som drivs. Varför begagnade inte herr Wickman möjligheten att delta med mig i finansdebatten när vi talade om de allmänna ekonomisk-politiska villkoren? Det skulle ha varit utomordentligt intressant. Vidare får man en känsla av att Ni nu resonerar som om Ni ville ge det intrycket att Ni blivit påpressad företagen — det har som sagt varit problem här och där, och så har företagen pressats på Er; Ni har egentligen inte velat det, men de privata företagen är ju så dåliga när allt kommer omkring! Men hur förhåller det sig? Om man läser i partiets valhandbok finner man — jag citerar inte helt korrekt, eftersom jag inte kan det utantill — att det står ungefär så här: Utvidgandet av den statliga företagssektorn är en hörnsten i den socialdemokratiska näringspolitiken. Det är det vi resonerar om. Är denna hörnsten en riktig hörnsten i en stabil ekonomi? Jag skulle dra den slutsatsen att den inte är någon speciellt bra hörnsten i en ekonomisk politik och i ett lands näringsliv. Jag tycker att Ni har fel när Ni gör internationella jämförelser för att visa att jag är någon sorts ensling. Ni säger: Se på hur det är t.ex. i Italien! Ja, se på hur det är i Italien! Där har vi IRI, ett av Mussolini skapat förvaltningsbolag. Herr Sträng och herr Wickman åkte ner för att studera det när ni skulle bilda Statsföretag. Det är mycket speciella omständigheter som ligger bakom de stora statsföretagen exempelvis i Österrike och i Frankrike.

Herr talman! Herr Burenstam Linder gör de påpekanden som är så vanliga i debatter om företagandets villkor här i landet. Går det dåligt för privata företag — och herr Burenstam Linder redovisar 3 500 konkurser — då är det den ekonomiska politikens fel! Men går ett statligt företag dåligt, då beror det inte på den ekonomiska politiken, utan på att företaget är statligt. Herr talman! Detta är den sista omgången repliker i meningsutbytet, och herr Burenstam Linder har inte någon replikrätt kvar. Därför skall jag inte ställa några nya frågor till honom. Jag behöver nu inte göra det, eftersom jag inte heller denna gång erhållit något svar på mina frågor.

Det är inte ofta som jag kan ge människorna förhoppningen att deras problem skall lösas genom statlig företagsetablering. Ibland är det dock möjligt, och då upplever jag att det arbete som jag sysslar med har en mening. Jag vill på nytt understryka — för att det inte skall råda någon som helst tveksamhet på den punkten — att de statliga företagens utveckling och de misstag som de begår skall bli föremål för kritik. Att en riksdagsman särskilt engagerar sig i en sådan verksamhet finner jag också naturligt och riktigt, eftersom han, som jag sagt här tidigare, har en direkt del av ägaransvaret. Att herr Burenstam Linder har öppnat ett slags privat revisionsbyrå för de statliga företagen är det i och för sig ingenting att säga om, även om verksamheten onekligen skulle kunna bedrivas både snabbare och billigare genom att direkt ställa frågor till de berörda företagen i stället för att välja omvägen över massmedia eller talarstolen i riksdagen. Nej, det förvånande ligger i det sätt på vilket herr Burenstam Linder bedriver sin revisionsverksamhet. Jag måste tillstå att det är svårt att få känslan av att han drivs av någon primär omsorg om dessa företags sunda utveckling. Varje gång som jag och herr Burenstam Linder mötts i debatter har han haft med sig ett färdigskrivet material, som han strax före debatterna levererat över till de närvarande journalisterna och som innehållit nya vad han betecknar som ”skandaler” om något eller några statliga företag. Inte vid någon presentation av en s.k. skandal har denna följts av ett enda konstruktivt förslag om hur de problem som han tar upp skulle kunna mötas och hur de brister och misstag, som förekommit, skulle kunna undvikas. Herr Burenstam Linder har som jag tidigare erinrat om beskrivit de statliga företagens prestationer med att använda statistik på ett sätt som man själv aldrig skulle vilja göra i ett seriöst sammanhang. Vi har inte för ro skull, herr talman, dragit upp riktlinjerna för den aktiva näringspolitiken, där de statliga företagen utgör en del. Vi har gjort det därför att vi tror att de statliga företagen i framtiden kommer att utgöra ett alldeles nödvändigt komplement till det privata näringslivet i vårt land liksom i andra länder. Det vore oansvarigt om inte även vi försökte vidareutveckla detta instrument i vårt arbete för att skapa trygghet för ett stort antal människor i vårt land. Det är dessa människors framtid den här diskussionen gäller, och de är sannerligen inte betjänta av den destruktiva diskussion om statliga företag som herr Burenstam Linder och hans partivänner liksom vissa andra borgerliga politiker för. Som jag sagt flera gånger tidigare i debatten görs det misstag inom de statliga företagen liksom i de privata. Inom båda kategorierna av företag kan man felbedöma den framtida marknaden för en produkt; man satsar forskningsoch utvecklingsresurser på projekt som misslyckas. Det är sådana felbedömningar som herr Burenstam Linder skadeglatt kartlägger, när de förekommer i statliga företag. Sedan drar han slutsatsen att staten inte kan sköta företag och att skattebetalarnas pengar slösas bort.

Jag tycker att de anställda i våra statliga företag någon gång borde få känna att de har också de borgerliga partiernas stöd i sitt arbete.

Herr talman! Vi började eftermiddagspasset i kammaren med en diskussion om vilket underlag regeringen var beredd att ge kammaren. Jag påpekade då att det fanns en risk som man hade kunnat ana i förväg, att statsrådets till kammaren utdelade svar skulle vara intetsägande och att statsrådets egentliga inlägg i debatten efteråt skulle komma i längre, färdigskrivna anföranden. Det var precis vad som inträffade. Regeringens debattmetoder framstår väl vid det här laget som kända; man utnyttjar sitt övertag i tid till varje sekund. Statsrådet började med ett inlägg på 8 minuter, som han braverade med var utdelat till partikanslierna i går. Det inlägget kunde vi gott ha varit utan, för det sade ingenting. Han kom med sitt egentliga huvudinlägg i ett anförande på 37 minuter när herr Burenstam Linder hade 6 minuter på sig att svara, han fortsatte med ett inlägg på 16 Nr 53 minuter när herr Burenstam Linder hade 3 minuter på sig att svara. Och Tisdagen den statsrådet Wickman har panna att efteråt, när herr Burenstam Linder inte = 30 mars 1971 har en enda sekund mera att använda, läsa upp ett anförande som är skrivet i förväg och som innehåller personomdömen om denne talare som det för den angripne inte finns möjlighet att svara på. Så beter sig ett statsråd som verkligen är i nöd! Men om nu herr Wickman har lagt ner så mycket arbete på den här debatten, vilket vi ju skall vara tacksamma för, skulle väl herr Wickman också ha kunnat ta en lektion hos statsministern i debattkonst. När man i de förberedda slutinläggen står och säger att man blir angripen därför att om det går dåligt för enskilda företag så beror detta på den statliga ekonomiska politiken, men om det går dåligt för statliga företag så beror det på staten, och framställer detta som en debattpoäng, ja, då är man verkligen en lysande debattör! Det är ingen tillfällighet att vi i dag har anledning att länge och utförligt uppehålla oss vid den statliga företagspolitiken. Den befinner sig i en krissituation. Det är en truism att säga att också staten har rätt att misslyckas med enstaka projekt och att den privatägda sektorn inte är felfri. Men det är inte frågan om hur lång listan över enskilda misstag och felgrepp är som är det viktiga i debatten, utan det är att de statliga misslyckandena nu är så många och så stora, att det finns skäl att analysera motiven och målen för hela den statliga företagsamheten. Riksdagen har rätt att föra den debatten. Den förs — också med all rätt — i arbetarkommuner och partidistrikt just nu. Jag tror inte att herr Wickman då skall försöka säga att kritik mot vad som hänt eller vad som underlåtits från industridepartementets sida är ett angrepp på näringspolitiken. Vi frågar från samma utgångspunkt: Har man lyckats att förverkliga de mål som man själv har ställt upp för den statliga företagsamheten? Målsättningen linjerades upp i det vittomsusade socialdemokratiska näringslivsprogrammet för några år sedan. Den statliga företagsamheten var nära nog dess kärna. Vi kan också gå till ett av riksdagens egna dokument, propositionen nr 121 år 1969, där riktlinjerna för förvaltningsbolagets mål och uppgifter skisseras just mot bakgrunden av denna allmänna målsättning. Det hävdades på ideologiska grunder att den statliga företagsamheten måste existera och skulle, för att citera ordagrant, ”under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion”. Vi har samma rätt som tidningen Arbetet att fråga, om nuvarande målsättning med största möjliga expansion under hänsynstagande till krav på lönsamhet är användbar när man skall inhämta besked om hur Statsföretag bör inrikta sina begränsade finansiella, tekniska och personella resurser.

Alla 33 minns vi det socialdemokratiska segerjublet efter 1968 års val, då herr Wickman entusiastiskt talade om alla de statliga företag som skulle etableras, köpas och drivas. Det var inte småsaker som skulle vinnas genom att staten framträdde som företagare i stor skala; företagen skulle inte bara bli lönsamma och effektiva utan också särskilt fina i fråga om arbetsdemokrati, miljöskydd och trygghet i sysselsättning. I anföranden och artiklar spreds budskapet om de statliga företagens stora betydelse för framgången inom näringslivet. Herr Wickman har rätt till en del i att det är fråga om motsättningar, som i viss utsträckning har en ideologisk kärna. Det finns en skiljelinje mellan socialism och liberalism när det gäller i vilken utsträckning man vill acceptera statlig företagsamhet. Vi tycker inte att största möjliga expansion är det rätta målet för Statsföretag AB — och det är vårt svar på herr Wickmans begäran att få ett råd om vilka förändringar som vi vill ha i målsättningen och genomförandet. Den socialliberala syn som jag företräder erkänner behovet av statliga företag, men när vi säger att de bör motiveras i varje enskilt fall och att man noga bör överväga om de mål som den statliga företagsamheten skall främja inte bättre kan uppnås på annat sätt, så är det därför att det finns så många anledningar till att verkligen tänka sig för innan man ytterligare breddar omfattningen av den verksamheten. Orsaken till den hållningen är dels dåliga erfarenheter i Sverige och andra länder av statligt företagande av precis den typ som har exemplifierats i den svenska debatten, dels de principiella svårigheter som är förenade med statligt företagande när det uppträder i så stor skala att det försvårar en klar rollfördelning mellan olika samhällsinstitutioner — i detta fall staten och företagen. Jag skall återkomma litet till den saken, eftersom herr Wickman menade att den var rätt grundläggande för honom. Enligt den socialdemokratiska synen är det, såvitt jag förstår, ett allmänt intresse att den statliga företagsamheten utökas. Varför skulle man annars ha formulerat detta mål för Statsföretag AB just som ”största möjliga expansion under krav på lönsamhet”. Det finns i det socialdemokratiska näringsprogrammet och i en rad uttalanden av olika ledande socialdemokrater ett motiv till denna hållning och de mål man anser sig nå. Genom statligt företagande skall den enskilda maktkoncentrationen motverkas, säger man, och jämlikheten mellan olika löntagargrupper främjas. Det är sannerligen inget litet mål. Vidare skall den industriella slagkraften och konkurrensförmågan förstärkas. Staten anses ha en särskilt stor uppgift i att satsa på framtidsinriktad, forskningsintensiv industri. Genom statligt företagande skall man förstärka den industriella slagkraften och konkurrensförmågan. Genom statligt företagande, säger man vidare, kan sysselsättningen tryggas och den allmänna produktionsvolymen byggas ut. Det är alltså meningen att staten skulle förstärka denna konkurrenskraft genom att, som det heter, etablera sig som företagare i branscher där det allmänna är storkund. På det sättet skall enligt dessa principer priserna pressas och konkurrensen främjas. Ja, alla de som har varit ålagda att utnyttja Allmänna förlagets tjänster undrar nog om visdomen i dessa satser, som först offentligt myntades av statsrådet Gunnar Myrdal, verkligen är bestående. Nr 53 Det är många mål som inte kommit med i denna lista. Jag har inte tillräckligt kunnat gå in på frågan om arbetsdemokrati och bättre miljö. Den här listan brukar vara mycket lång i de socialdemokratiska propagandatalen, men nog är det klart att man i dag måste konstatera att Ang. erfarenheterna målen är svåra att uppnå — och i vissa fall helt enkelt inte går att nå. Det av försöken att vidga har visat sig att staten uppträder som en mycket hård arbetsgivare även den statliga företagsom företagare. När det har gällt kritiska situationer, såsom beträffande samheten Durox och Kalmar Verkstad, har informationen inte bara varit bristfällig, den har i flera fall uteblivit. Glansen kring statens förmåga att uppträda som mönsterarbetsgivare har väl vid det här laget bleknat ganska betänkligt. Klassiskt är herr Wickmans svar, i samband med försäljningen av KABI, om den information som de anställda där hade fått: ”De läser väl tidningar.” Vad man har uppnått ligger i bästa fall när det gäller informationen långt under målsättningen. Men frågan är också om statligt företagande verkligen är det effektiva instrument i näringspolitiken i övrigt som teorierna förutsatte. För det första kan man konstatera att staten inte har någon särskild förmåga att bedöma marknadsutvecklingen och investeringsbehoven. Instrumenten är desamma som för enskild verksamhet, men man har långt ifrån alltid utnyttjat dem med det kunnande och den erfarenhet som brukas där. Det hänger samman med den ofrånkomliga politiska styrningen av det statliga företagandet. Politiskt ansvariga företagsägare är utsatta för mycket större tryck och frestelser än vad som är fallet i det enskilda näringslivet. Vi har kunnat notera här i kammaren åtskilliga gånger, och även i den gamla tvåkammarriksdagen, att statliga företag har lättare att skaffa fram kapital än enskilda, och det leder ibland till orealistiska satsningar. Regeringen har gång efter annan kommit till riksdagen och ofta med mycket bristfällig information begärt kapitaltillskott till statliga företag. Om jag tar fram NJA som exempel så är det inte därför att jag anser att dessa satsningar inte har varit nödvändiga från sysselsättningssynpunkt utan som ett exempel på att statliga företag i förhållande till jämförbara företag får en gynnad ställning när det gäller kapitalförsörjningen. För 1966/67 beviljades NJA ett kapitaltillskott på 100 miljoner kronor och förra våren ytterligare 100 miljoner. I dagarna har vi fått på bordet en begäran om ett nytt kapitaltillskott, nu på 62 miljoner. Det finns inte jämförbara enskilda företag som med så knapphändiga motiveringar får så betydande tillskott. Därför kan man inte tala om en jämförbarhet i fråga om lönsamheten. Enskilda företagare och företagsledare kan inom de ramar som utstakats av statsmakterna, av löntagarorganisationerna och av det faktiska marknadsläget göra bedömningar med lönsamhetskravet som grund. I praktiken är detta mycket svårare för staten och för det ansvariga statsrådet — så långt ger jag herr Wickman rätt. Han varken kan eller hinner överblicka alla detaljer. Här tillkommer emellertid något, och eftersom herr Wickman under ett så pass stort avsnitt av sitt anförande uppehöll sig vid det som 35 politiskt, moraliskt intressant, vill jag också en stund stanna vid det: beslutskriterierna blir osäkra om man skall foga in även väljarsympatierna och väljarreaktionerna i bilden. Det är tydligen lätt att falla för frestelsen att utnyttja statligt företagande som argument i valdebatter eller att skjuta på otrevliga beslut till efter ett val.

Det är självklart att vi tycker synd om regeringen som inte hade tillräckliga informationer, men det är fråga om huruvida man i avsaknad av sådana har rätt att skapa förväntningar och förhoppningar på det sätt som skedde. Det är inte säkert att det stannar vid en misstro mot regeringen själv, att det stannar vid händelser som i och för sig är så allvarliga som de i Blåsjön, utan det kan också väcka en misstro mot hela samhället att man skapar förhoppningar som det över huvud taget inte är möjligt att infria. Jag tror för det andra inte att det är någon bra metod att motverka enskild maktkoncentration genom statligt företagande annat än i undantagsfall. Om man verkligen skall fullfölja en sådan linje krävs ett statligt företagande i mycket stor skala och därmed ersätter man bara den enskilda maktkoncentrationen med en statlig. För vår del är det naturligt att eftersträva en samhällsordning med decentralisering, med maktkontroll och spridning av inflytandet. En arbetsdemokrati med vidgat inflytande på alla nivåer, vidgat medbestämmande för de anställda ända upp i företagets styrelse, det är ett viktigt inslag i den liberala näringspolitiken, ty genom en sådan satsning frigör man hittills outnyttjade krafter av kunnande och nytänkande. Statsmakten har i sin tur andra stora möjligheter att via olika sorters styrinstrument påverka företagens handlande och se till att konsumenternas ställning tryggas och att konkurrensen upprätthålls. Om staten går in som företagare i stor skala är det inte alls säkert att den på samma sätt kan hävda de här allmänna kontrollerande och styrande uppgifterna. Staten får då själv på samma sätt som enskilda företag producentintressen, och de kan komma i konflikt med den andra rollen. Det är grunden för vår skepsis till en mycket expansiv statlig företagspolitik och också för vår avvisande hållning till statliga representanter i industriföretagens styrelser. Konsumentskydd, arbetsdemokrati och förstärkt konkurrensövervakning ser vi som viktiga inslag i ett alternativ som är överlägset den socialistiska linjen. För det tredje är det minst sagt osäkert om staten som företagare på områden där det allmänna är storkund — t.ex. beträffande läkemedel eller läromedel — verkligen befrämjar konkurrens och prispress. Jag nämnde nyss Allmänna förlaget; vi kan också ta Utbildningsförlaget. Det är ett företag som i själva verket snedvrider konkurrensen. För de statliga verken har Allmänna förlaget blivit en ganska dyr historia. Tryckkost Nr 53 naderna har skjutit i höjden. Bara försvarets materielverk beräknas Ti & isdagen den förorsakas en merkostnad om 600 000 kronor per år på grund av 30 mars 1971 skyldigheten att anlita Allmänna förlaget. En rad institutioner — konsumentinstitutet, socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen etc. — har Ang. erfarenheterna sett sig tvingade att av detta skäl begära förhöjda anslag. Redan den av försöken att vidga mindre omfattning de statliga företagen på dessa områden har i dag leder den statliga företagsannolikt till ett dåligt utnyttjande av produktionsresurserna. Att statliga samheten företag kan hållas vid liv bara genom att statliga myndigheter är hänvisade dit kan ju inte pressa priserna. För det fjärde är det ingalunda givet att statligt företagande på längre sikt är det bästa instrumentet för att hålla uppe sysselsättningen i regioner eller på orter där sysselsättningen är vikande. Att sådana satsningar behövs är självklart, och det är inte det vi diskuterar. Vi har många gånger påpekat det från vårt håll. Men man måste vara medveten om begränsningarna i vad man kan nå på denna väg. Man vinner ju inte mycket om statliga företag går in i branscher där marknadsutrymmet är begränsat och där den statliga satsningen på en ort leder till nedläggning på en annan. Det är ju av den anledningen exemplen sportartikelfabriken i Boden och mattfabriken blivit aktuella. Det är fråga om branscher där en strukturutveckling redan har visat att det finns ett minskat marknadsutrymme att arbeta inom. Nu talade herr Wickman om den s.k. skidfabriken i Boden. Det vore ju en nyhet om den inte skulle tillverka skidor. Enligt vad som hittills varit känt står det väl ändå på programmet, trots att man vet att antalet skidfabriker här i landet under relativt kort tid har gått ned från 13 till 3. Med hänsyn till att skidfabrikerna i Edsbyn, Lindesberg och Hudiksvall nu kämpar på en begränsad marknad är det ganska osannolikt att det inte skulle bli återverkningar också på deras avsättningsmöjligheter och på sysselsättningen för de anställda i dessa områden, där det inte är så särskilt lysande gott om jobb. Det är synd om man misskrediterar de statliga företagens viktiga uppgift att skapa arbetstillfällen i sådana fall då samhället måste träda till därför att det inte har gått att stimulera fram enskild företagsamhet, och den uppgiften misskrediteras när man sköter den på så lösa boliner som i ett par av de nämnda fallen. Det är ju då det kan gå ut över dem som man vill ge jobb. De blir lyckliga och glada när verksamheten startar men de upplever det som någonting ganska förfärande om de efteråt känner att de blivit lurade och verksamheten måste läggas ned. Till sist: Statliga företag har sina särskilda problem, som har att göra med ägarnas insyn i verksamheten. Herr Wickman ställde frågan: Skall de som jobbar i de statliga företagen aldrig någonsin få känna att de har även oppositionspartiernas stöd i den meningen att vi betraktar oss som ägare? Jo, vi upplever det som glädjande att herr Wickman lägger upp diskussionen på det sättet. Det lät annorlunda på den vittberömda socialdemokratiska partikongressen, där man talade om de statliga företagen som ”våra företag” i meningen arbetarrörelsens företag. Vi känner ett medansvar som ägare av statlig företagsamhet, men det är inte rimligt att begära av oss att vi skall vara nöjda så länge vi inte har riktiga 37 möjligheter till insyn i verksamheten, och den insynen skall utövas inte minst av svenska folkets valda representanter i riksdagen. Herr Wickman och herr Olhede, som väl kommer upp senare i debatten, hänvisar ofta till riksdagen, när kritiken hårdnar. Men då tycker jag att ni skall komma ihåg hur många gånger riksdagen har ställts inför fullbordat faktum när det gällt statliga etableringar. De flesta av oss minns väl sommaren 1969, när vi i tidningarna kunde läsa att staten varit med om att bilda Uddcomb. Först tre månader efteråt kom industriministern till riksdagen och begärde godkännandet av den nya organisationen. På samma sätt kringgick industriministern riksdagen när det gällde det statliga förvaltningsbolaget. Tre månader före riksdagsbeslutet hade det redan etablerats under namnet David Sverker. Alltför många gånger har de propositioner som sedan till sist lagts fram varit magra och utan genomtänkt redovisning. I stället har man hänvisat till den dialog som skulle föras inom den statliga företagsamheten själv. Inför partikongressen lovade herr Wickman att mellan Statsföretags styrelse och dess dotterbolag skulle det föras en dialog. Man kan ju fråga sig om det är den dialogen som leder till att både mor och dotter nu avsätter direktörer. Vi klandrar särskilt regeringens vägran att gå med på det självklara kravet att varje riksdagsman skall ha rätt att gå på de statliga bolagsstämmorna och ställa frågor. Och när regeringen dessutom som i dag är ovillig att inför kammaren ge en ordentlig redogörelse av det slag som jag efterlyst, förstärks intrycket av att man inte är så angelägen som man säger om att den här verksamheten skall föras öppet. Vi får senare tillfälle till fullständigare debatter, men det är inte rimligt att just när allmänhetens intresse är som livligast beröva den möjligheten att ta del av en riksdagsdebatt som grundar sig på en fyllig redovisning från regeringens sida. Nu väljer man det gamla debattknepet att, när staten blir kritiserad, påstå att de som kritiserar är fiender till all statlig företagsamhet. Man klagar också över att de statliga företagen i sig har fått en alltför stor del av intresset för näringspolitiken. Det kan ligga mycket i detta, ty andra inslag i statens uppgifter på det näringspolitiska planet är mycket viktigare, men som debatten i dag är avgränsad har det inte varit vårt ämne. Jag vill dock för undvikande av ytterligare agitatoriska övertramp från regeringsbänken slå fast att folkpartiet ser positivt på statlig verksamhet som är väl motiverad. Flera satsningar i Norrland har varit utpräglat riktiga och nödvändiga. Utan dem skulle dagens regionalpolitik helt enkelt inte kunna vidareutvecklas. Men vad man också i ärlighetens namn måste tala om är att ett statsövertagande av ett företag inte ger några automatiska garantier för tryggad sysselsättning. Det är väsentligt mer betydelsefullt för vårt lands framtid att den ekonomiska politiken sköts så att svensk industri uppmuntras till investeringar. Då blir arbetsmarknadsoch regionalpolitikens utformning och utveckling betydelsefulla. Men orsaken till att dagens ämne tilldrar sig så stor allmän uppmärksamhet ligger ju i den socialdemokratiska uppläggningen av politiken som man inte har lyckats fullfölja på ett sådant sätt att ens de egna medlemmarna känner sig övertygade om att man har handlat rätt. Man har haft för stora ambitioner, och det har resulterat i svåra misslyckanden som delvis har blivit dyrbara för skattebetalarna. Då går det inte att i längden ha kvar kravet på största möjliga expansion av den statliga företagsamheten, ty det skulle ju betyda att man ger sig in på köp eller etableringar utan att ha gjort klart för sig om det finns något att producera och sälja till marknadskraftiga priser. Och det är precis det som har hänt. Nu skall tydligen riktlinjerna för den statliga företagspolitiken läggas om. Herr Wickman har förklarat — i TV häromkvällen — att den första etappen av näringspolitiken är genomförd. En arbetsgrupp skall formulera de nya målen, men den förmodar jag skall arbeta bakom neddragna rullgardiner, och då löser den inte den grundläggande frågan: På vilket sätt tänker regeringen skaffa sig underlag för en sådan giv som kan vinna allmänhetens förtroende? Herr Wickman sade till en tidning häromdagen att han var ganska nöjd med Statsföretag. Han tycker tydligen här i dag att det är ofint av oppositionen att kritisera det sätt på vilket regeringen skött den statliga företagsamheten. Jag skall inte försöka gå in i detalj i hans debatt med herr Burenstam Linder. Herrarna får själva stå för sina påståenden och synpunkter. Men nog är det märkligt att man från regeringsbänken inte vill låtsas om att en här i kammaren ledande socialdemokrat i pressen meddelat att han skulle vara beredd att överta ordförandeskapet efter herr Olhede, medan man inför riksdagen vill låtsas som om allting vore ganska väl beställt. Vi tycker, som jag sade, att det är bra att man i arbetarkommunerna diskuterar dessa saker, men det är inte bra att redovisningen till riksdagen blir så tunn och innehållslös som den var i det dokument som var tillgängligt i förväg. Och det finns efter vad jag kan förstå inga motiv att använda sådana brösttoner som herr Wickman gjorde i sitt långa anförande, där han blandade ihop gammal högerpolitik med sin uppfattning om hur folkpartiet ser på den fulla sysselsättningens problem. Vad har herr Wickman för grund att anklaga oss för att inte vilja verka för full sysselsättning? Om det inte vore så att herr Wickman innerst inne är så snäll och här står och bara läser upp färdigskrivna uttalanden skulle jag säga som Fabian Månsson: ”Vet hut, vet sjufalt hut!” Men jag säger det inte och jag behöver inte citera några gamla författare för att sluta med att säga: Det är synd om herr Wickman!